Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade att läget på arbetsmarknaden har förbättrats under de senaste månaderna, och det är ju riktigt i vad avser den öppna arbetslösheten. Konstigt vore det annars med tanke på att vi befinner oss i en högkonjunktur. Det man som arbetsmarknadsminister måste vara orolig för är framtiden. De bedömningar som görs visar att vi snart har nått toppen av konjunkturen och att den vänder nedåt under 1985. Då blir naturligtvis frågan: På vilket sätt skall vi då kunna klara sysselsättningen på ett acceptabelt sätt med tanke på att arbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska insatserna i dag ligger på en så hög nivå som de gör? De långtidsarbetslösa utgör naturligtvis ett allvarligt problem. Enligt de senaste arbetskraftsundersökningarna finns det 37 000 människor som har gått arbetslösa mer än sex månader. Det är naturligtvis 37 000 människor som har det utomordentligt besvärligt. Därför är det givetvis riktigt att man i det här läget prioriterar just den gruppen av arbetslösa människor. Vi vet att motivet för införandet av ett rekryteringsstöd var att det skulle ske en tidigareläggning av anställningar ute i företagen i samband med en förväntad konjunkturuppgång. De motiven för att bibehålla rekryteringsstödet finns inte längre, eftersom vi befinner oss i högkonjunkturen. Därför tror jag att det måste vara riktigt att man också på den privata sidan i ökad utsträckning prioriterar anställning av dem som är långtidsarbetslösa. Jag tror att de människor som har varit arbetslösa kortare tid är sådana som har större möjligheter att få en plats på det vanliga sättet. Jag tror att det är viktigt att man framöver gör denna distinktion.
Herr talman! Försök har gjorts, säger Anna-Greta Leijon, att i dystra termer beskriva läget på arbetsmarknaden i dag. Frågan är: Kan man beskriva det på annat sätt? Regeringen säger nu att vi är på rätt väg. När det gäller arbetsmarknaden styrker man det med att visa att den öppna arbetslösheten har minskat. Men det är ändå nu 50 000-60 000 fler öppet arbetslösa än det var vid den förra högkonjunkturen. Det är fler utanför den reguljära arbetsmarknaden. Går man tillbaka till den första månaden som denna regering satt, oktober 1982, och jämför med dagsläget, finner man att det i dag är 55 000 fler utanför den reguljära arbetsmarknaden. Som Anna-Greta Leijon vet tycker inte jag att det är att gömma arbetslösheten att sätta människor i olika typer av utbildning, beredskapsarbeten och annat. Det är bra och nödvändigt att hjälpa människor på det viset. Men det är ändå ett mått på hur väl eller hur illa den ordinarie arbetsmarknaden fungerar. Vad vi kan säga i dag är, att trots högkonjunkturen fungerar den reguljära arbetsmarknaden illa. I den meningen är vi dess värre inte på rätt väg. Det som föreslås i paketet från i går är på många punkter bra och nödvändigt. De åtgärder som sätts in för att hjälpa långtidsarbetslösa är välkomna, men att dessa behövs är i sig ett underbetyg, därför att alit fler människor i socialdemokraternas Sverige går arbetslösa under allt längre tid. Jag tycker också att ett rekryteringsstöd är ett bra instrument i arbetsmarknadspolitiken. Men sanningen är väl, Anna-Greta Leijon, att de pengar som nu skjuts till för rekryteringsstödet i stort sett behövs för att fullfölja de beslut som redan har fattats. Det blir inte så mycket sysselsättningseffekt av de pengarna framöver. Herr talman! Till slut vill jag upprepa min fråga om den reserv som man har lagt i paketet — en reserv på 500 milj.kr. Regeringen tycker uppenbarligen inte att arbetslösheten är tillräckligt hög ännu för att man skall använda de resurser man har vikt för ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Hur stor måste arbetslösheten bli, Anna-Greta Leijon, för att alla resurser skall användas i kampen mot arbetslösheten?
Herr talman! I förra veckan var jag på ett daghem som heter Åsnan i mitt bostadsområde. Personalen och föräldrarna hade bjudit in politikerna, och de ville tala om hur de hade det. På ett mycket enkelt och klart sätt visade de hur hela verksamheten haltade, därför att det inte fanns tillräckligt med personal. Det var vanligt att en anställd hade att ensam ta hand om tio barn. Personalen beskrev sin svåra situation: den kände sig otillräcklig, den kände att den inte gjorde ett bra jobb, det var slitsamt att inte kunna sjukskriva sig utan dåligt samvete för barnens och arbetskamraternas skull. Man visste precis hur jobbigt arbetskamraterna skulle få det, om någon var frånvarande. Olika aktiviteter utanför daghemmet fick ofta ställas in på grund av personalbrist. Det var många gånger bara fråga om att bedriva en ren barnpassning. Någon pedagogisk programverksamhet med nogsamt planerat innehåll kunde det knappast bli fråga om. Föräldrarna å sin sida uttryckte sin oro över vad som hände med deras barn. Hur förbereder vi våra barn inför skolan och vuxenlivet med en sådan här barnomsorg? frågade man. Detta daghem är inte unikt när det gäller personalbrist eller när det gäller brist på kvalitet. Om inte Anna-Greta Leijon håller med mig om att det blir fler arbeten med en arbetstidsförkortning, skulle ett sätt att öka sysselsättningen vara att se till att barnomsorgen fick tillräckligt med personal. Det skulle öka sysselsättningen, och det skulle också ge en bra barnomsorg. Det tvistas mycket om huruvida arbetstidsförkortning leder till flera jobb. Men jag tycker att den rörelse som pågår ute i Europa vittnar om att man ändå är inne på linjen att en arbetstidsförkortning faktiskt leder till fler arbeten. En forskare i Linköping säger: Om arbetstidsvolymen fortsätter att krympa i samma takt som de senaste 20 åren samtidigt som arbetstiderna består oförändrade, så skulle vid år 2000 en femtedel av dagens arbetsstyrka eller 750 000 personer få lämna arbetsmarknaden. Att någonting måste göras åt arbetstiden är alldeles uppenbart. Om vi sedan skulle kunna förena de skäl som Anna-Greta Leijon tycker är viktiga när det gäller att få till stånd sex timmars arbetsdag med de sociala skälen och jämställdhetsskälen, så vore det väl bra. Man har under tio år utrett frågan om sex timmars arbetsdag, och i olika sammanhang framhåller man att det här är en viktig reform. Det gjorde också Anna-Greta Leijon i repliken till mig, när hon höll med mig om att situationen är besvärlig för föräldrar med långa arbetsdagar. Jag skulle vilja fråga Anna-Greta Leijon: När är regeringen beredd att verkligen arbeta för sex timmars arbetsdag, och inte bara förhala den här viktiga frågan?

Herr talman! Till Alf Wennerfors vill jag säga att Kjell-Olof Feldt står ju anmäld längre ner på talarlistan, och han kommer att ha mera tid än vad jag nu har att utveckla varför regeringen valde att föreslå skatt på olika saker, som vi gjorde i gårdagens paket. Skatten är lagd på varor som vi vet inte framställs i Sverige. Detta kommer att innebära fördelar för oss inte bara budgetmässigt utan också i vårt förhållande till andra länder när det gäller bytesbalansen. Det är ju tyvärr så, att vi kan riskera att få ytterligare problem på det området. Alf Wennerfors frågade mig: Hur hög är långtidsarbetslösheten? Ja, den senaste siffran som jag har tillgång till är från augusti, och den anger 48 000. Då räknar jag som långtidsarbetslösa de äldre som är arbetslösa sex månader eller längre och ungdomar upp till 24 år som varit arbetslösa fyra månader eller mer. Jag har inte försökt dölja några siffror och kommer inte heller i fortsättningen att göra det. Men Alf Wennerfors sätt att hantera siffror gör mig ganska beklämd. Jag känner ju till att Alf Wennerfors har varit med i arbetsmarknadsutskottet under många år och att han vet vad de olika arbetsmarknadspolitiska insatserna betyder för människorna, liksom hur åtgärderna är utformade. Det är därför väldigt tråkigt att höra Alf Wennerfors säga att vi har 328 000 arbetslösa. Jag tycker att det är ganska oförskämt att ange den siffran, eftersom Alf Wennerfors för att komma fram till detta antal måste ha räknat med också t.ex. de människor som är anställda med lönebidrag. De flesta av dem har full arbetstid, avtalsenliga löner och full anställningstrygghet. Man behöver inte framställa situationen som allvarligare än den är. Vi har 140 000 arbetslösa människor enligt den senaste räkningen. Vi har ökande problem bland de långtidsarbetslösa. Det finns mycket nog att göra för både Alf Wennerfors och mig, och vi behöver inte på något sätt förvanska verkligheten och kalla människor som står i jobb från morgon till kväll för arbetslösa. Det är de inte. De är inte mer arbetslösa än några andra. Marknaden fungerar illa, sade Ingemar Eliasson. Ja, det gör den. Marknaden fungerar illa bl.a. därför att många arbetsgivare inte bryr sig om hur människorna är funtade. Man säger nej till människor med arbetshandikapp. Man tror inte att de kan utföra ett bra arbete. Det är en av anledningarna till att så många är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Marknaden kan mycket väl fungera illa även i framtiden så att vi måste justera den genom arbetsmarknadspolitiken. Ju större andel av den vuxna befolkningen som är sysselsatt på arbetsmarknaden, desto större problem får vi självfallet med att ge jobb åt dem som inte har jobb. Arbetsgivarna — och det gäller både privata och offentliga arbetsgivare — söker de perfekta människorna. Men vi vet att de inte finns — och alla skall ha rätt till arbete. En av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter är att hjälpa dem som är svaga på arbetsmarknaden med att få en start på arbetsmarknaden. Därför kommer vi även i framtiden att ha ett stort behov av insatser på detta område. Arne Fransson sade helt riktigt att vi när vi införde rekryteringsstödet menade att det skulle ha såsom en väsentlig funktion att tidigarelägga anställningar. Det är nog precis som Arne Fransson framhöll: vi har i stort sett mjölkat ut möjligheterna. Därför förklarar vi också i det nya förslaget att rekryteringsstödet skall gå till de långtidsarbetslösa. De skall få en chans, som de annars tyvärr kanske missar. Ingemar Eliasson anslöt sig i sin replik till de positiva tongångarna när det gäller i varje fall en del av inslagen i sysselsättningspaketet. Han sade att det var bra och nödvändiga åtgärder. Jag ser fram mot att vi tillsammans med det andra mittenpartiet kan föra en konstruktiv diskussion om dessa frågor, när de senare kommer upp i riksdagen. Reserven finns bl.a. av det skälet att vi i dag inte har möjligheter att bedöma omfattningen av det nya kommunala rekryteringsstödet. Det finns i daginte förutsättningar för oss att riktigt kunna uppskatta hur mycket pengar som kommer att behöva gå åt till detta. Därför har vi sagt att vi skall ge arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att närmare bedöma den saken. När den bedömningen har gjorts — antagligen i början av året — får vi använda den reserven för det rekryteringsstödet. Vi har angivit att reserven skall begagnas för beredskapsarbetena och de båda rekryteringsstöden. Men det är i dag för tidigt att uttala sig om vilka förutsättningar vi har att skapa fasta jobb för långtidsarbetslösa i kommuner och landsting. Det är detta dessa pengar skall gå till. Ja, Inga Lantz, det har gjorts en del försök med generella arbetstidsförkortningar ute i Europa. Man har fäst stora förhoppningar vid att de skulle ge konkreta positiva resultat när det gäller nya jobb. Man har gjort ett sådant försök i Frankrike. Man sade att det skulle ge över 500 000 nya arbetstillfällen. Verkligheten blev tyvärr en annan. När man nu efteråt kan bedöma erfarenheterna, blev det ungefär 20 000 nya arbetstillfällen. Det är möjligt att den form av arbetstidsförkortning som fransmännen genomförde slog fel, men jag tycker nog att det här ändå trots allt gör att vi kan dra vissa lärdomar. Dessutom är det ju på det sättet att kraven på arbetstidsförkortning i land efter land kommer som ett sista desperat nödrop, därför att man saknar regeringar med vilja att gripa sig an arbetslöshetsproblemen. Bl.a. saknas det en arbetsmarknadspolitik, och man ser inga förutsättningar att påverka politikerna att få till stånd en sådan. Jag är helt övertygad om att hade man använt de resurser som arbetstidsförkortningen i Frankrike kostade till att göra insatser av svensk arbetsmarknadspolitisk modell, skulle antalet nya sysselsättningstillfällen ha varit avsevärt många gånger större än de 20 000 man fick fram.

Herr talman! Vi vill inte alls dölja någonting, säger Anna-Greta Leijon. Jag har inte påstått det heller. Jag sade i mitt första inlägg att det var kanske en sinkadus att inte alla uppgifter kommit med i propositionen. Nu har vi fått ett klart besked — 48 000. Jag hade uppgiften 36 000, och det hade visst Arne Fransson också. Nu skall vi se vad vi kan göra åt detta under den tid vi har att väcka motioner. Det är möjligt, Anna-Greta Leijon, att uttrycket arbetslösa i samband med siffran 328 000 i dag och 300 000 för två år sedan är något olämpligt. Det är möjligt att man i stället skall säga att dessa står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Jag tror inte att vi skall hänga upp oss för mycket på det. Å andra sidan tror jag att de människor som får ett beredskapsarbete självfallet är tacksamma för att de får någonting att göra. Men nog vill de väl ändå helst ha ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, ett s.k. riktigt jobb. Det är detta som jag vill se till, och då står det fortfarande kvar att den totala delen av arbetskraften som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har ökat under de två år som Anna-Greta Leijon har varit arbetsmarknadsminister. Det är dess värre så. Jag ställde frågan i mitt förra inlägg: Hur många jobb skapas genom att man höjer skatterna? Jag fick inget svar på det, och jag förstår det, för den frågan är väldigt svår att svara på. Man skapar ju inga jobb genom att höja skatterna. Alldeles särskilt skapas det inga jobb genom att skatterna höjs i ett land med världens högsta skattetryck. Tänk, om vi ändå kunde få Anna-Greta Leijon och hennes kolleger i regeringen att inse det och inse att vad vi behöver framöver är skattesänkningar.
Herr talman! Anna-Greta Leijon förklarar det faktum att arbetsmarknaden inte fungerar som den borde med att arbetsgivarna har en del fördomar om hur arbetskraften ser ut, och det kan nog hända. Jag har väl också den erfarenheten. Det brister i informationen på den punkten på många håll på arbetsmarknaden. Frågan infinner sig naturligtvis då: Vad gör arbetsmarknadsministern för att ändra på det förhållandet? Jag föreslog i mitt anförande att arbetsmarknadsministern borde kalla in parterna på arbetsmarknaden för att ha en diskussion om hur man långsiktigt bryter den nuvarande trenden mot ett allt större antal människor utanför den reguljära arbetsmarknaden. Där har — och det skall de ha — både löntagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer ett stort ansvar och ett stort inflytande. Nu säger Anna-Greta Leijon att hon överlåter till finansministern att efter middagsuppehållet förklara varför regeringen tillgriper skatter i syfte att främja sysselsättningen. Jag förstår att hon med varm hand överlåter detta till finansministern, för uppgiften är verkligen inte lätt. Jag tycker att arbetsmarknadsministern borde ta en del tid i anspråk för att förklara, inte för oss utan just för finansministern att den här skattehöjarpolitiken försvårar arbetsmarknadsministerns uppgift och arbete. Effekten av de här skattehöjningarna kommer ju alldeles säkert att bli att än mer insatser behövs för att klara arbetslösheten, och så springer vi vidare i ekorrhjulet. Nu har arbetsmarknadsministern inte ens brytt sig om att försöka förklara varför de resurser som behövs mot arbetslösheten alltid kommer sist. Om man tycker att kampen mot arbetslösheten är viktig — och jag litar på att regeringen tycker det — varför avdelar man då inte först resurser för den uppgiften och ser hur länge skatteintäkterna räcker för det andra, som rimligen i så fall är mindre viktigt? I stället vänder man ständigt upp och ned på kuttingen. Sedan upptäcker man att pengarna inte räcker till, och så måste man höja skatten i stället för att spara på något annat. Om ni använder pengarna först till kampen mot arbetslösheten, då visar ni att ni menar allvar med att sätta den saken främst. Till sist reserven igen. Det är för tidigt att använda den nu, säger arbetsmarknadsministern. Min fråga hänger kvar i luften: Hur hög måste arbetslösheten bli i Sverige för att alla resurser som finns tillgängliga skall användas i kampen mot den? Räcker det inte med 3 70? Måste den bli 4 90 igen för att regeringen skall sätta till alla klutar?
Herr talman! Anna-Greta Leijon sade att det hade blivit 20 000 nya jobb i Frankrike genom experimentet man gjorde, men det är en felaktig siffra. Det blev 60 000 nya jobb, och det var ungefär hälften av vad man hade planerat. De här 60 000 nya jobben räckte till för att klara nytillträdet på arbetsmarknaden. Det var inte vad man hade hoppats, men det är i alla fall en högre siffra än vad Anna-Greta Leijon redovisade. Hon kan fråga Berit Rollén, som sitter bredvid henne, för det är de siffror vi har fått i DELFA. Man har trott att bara exporten kommer i gång skall arbetslösheten bli hanterlig, och man har litat på högkonjunkturen för att klara sysselsättningen, men arbetslösheten är inte i dag en fråga om högeller lågkonjunktur. Den är ett stående inslag i ekonomin, och full sysselsättning i klassisk mening är inte längre möjlig med rådande ekonomiska och sociala strukturer. Långsiktiga och kroniska problem i ett samhälle kan man inte lösa med improvisatoriska eller primitiva medel. Kommunerna börjar i dag bli en förvaringsplats för ett växande antal människor som har blivit utdömda i den kommersiella ekonomin. Var tionde anställd i den kommunala verksamheten är en människa som är där av arbetsmarknadspolitiska skäl. Vi håller på att få en allt större skattefinan sierad arbetsmarknad, och jag tycker att det är någonting man måste uppmärksamma. Det måste bli en rad förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Bl. a. måste det genomföras en ny industripolitik, som utgår ifrån andra förutsättningar. Man måste också satsa på den offentliga sektorn. Jag har tidigare i mina inlägg försökt visa på en sektor där det råder skriande brist på personal och där verksamheten därför i många fall haltar, nämligen barnomsorgen. Vad som behövs är förstås en speciell sysselsättningsbudget. Det behövs också att företagen tar sitt ansvar, så att inte bara den kommunala sektorn skall lösa sysselsättningsproblemen. De rekordvinster som görs skall användas till att skapa nya arbeten. Vi måste få fasta, riktiga jobb. De akutprogram som redovisas och som också paketet från i går är ett utslag av måste kompletteras med långsiktiga lösningar som bygger på helt andra förutsättningar. Sedan skulle jag vilja fråga vad regeringen har för beredskap inför den nya datatekniken och den nya mikroelektroniken, som kommer att förändra hela arbetsmarknaden och ställa mycket av arbetstillfällena på huvudet.

Herr talman! Ingemar Eliassons resonemang om att satsningarna på arbetsmarknadspolitiken kommer sist är ju faktiskt inte med sanningen överensstämmande. Ingemar Eliasson vet att vi satsar väldigt mycket. Det paket som nu kommer är ett komplement till tidigare. En del av våra utgifter på budgeten skulle vi väldigt gärna vilja prioritera mycket lägre, men det går inte. Den största utgiftsposten, och som ökar mest, är de ränteskulder som vi varit tvungna att ta över efter de borgerliga regeringarna. Hur mycket vi än skulle önska att det problemet inte fanns, så är det där. En väsentlig förklaring till de problem som vi har i dag är att de borgerliga regeringarna inte kunde hantera ekonomin. Jag vet egentligen inte vad Alf Wennerfors menar när han talar om den reguljära arbetsmarknaden. I en replik tidigare talade han om riktiga jobb och satte likhetstecken mellan dessa och den enskilda sektorn. Jag tror inte att han egentligen menar att det enbart är på den enskilda sektorn som det finns riktiga jobb. Jag hoppas att han inte menar det. Om man medger att det kan ha varit fel att säga att de 326 000 personerna är öppet arbetslösa kanske man ändå vill mena att de är utanför den reguljära arbetsmarknaden. Men det förhåller sig inte heller på det sättet, Alf Wennerfors. För att Alf Wennerfors skall komma upp till sådana siffror måste han räkna in handikappade som har ett vanligt arbete men som på grund av sitt handikapp får en del av sin lön betald via samhället. Men de har samma lön, samma anställningstrygghet och samma arbetstider som andra. Är inte de i riktiga jobb? Det är en förolämpning att säga att de inte är det. Det är en undervärdering av handikappades insatser. Jag tycker, som sagt, att problemen är stora nog utan att man skall behöva vränga med statistiken. Vi skall öppet redovisa hur många arbetslösa vi har, och vi skall öppet redovisa hur många människor vi har i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gör vi med stolthet, därför att vi vet att den svenska arbetsmarknadspolitiken är bra. Den innebär inte bara att vi gömmer undan människor tillfälligt för att dölja problemen. Den innebär att vi ger människor som annars skulle kastas undan av arbetsgivarna en chans att få ett jobb och visa att också de minsann kan utföra ett bra arbete. Den innebär att människor får chans till ny utbildning och en ny start i arbetslivet. Vi kan vara stolta över att vi har en arbetsmarknadspolitik. Den har tagit många decennier för oss att bygga upp. Den kan inte ersätta ekonomiskpolitiska åtgärder, och den kan inte ersätta andra typer av jobb. Den kan inte heller ersätta en bra utveckling när det gäller industrin, osv. Även om vi räknar bort de arbetsmarknadspolitiska insatserna, har vi faktiskt fler i jobb nu än vi hade förra året och fler i jobb än vi hade för två år sedan. Om man inte tror på statistiken, kan man resa ut till företag runt om i landet. Där möter man på ort efter ort en väldigt stor optimism. Många människor har nyanställts i industrier och företag, stora som små, under den här hösten. På många ställen arbetar man, som Inga Lantz sade, övertid i en utsträckning som aldrig förr. I många fall gör man det alltför mycket. Man borde nyanställa mer i stället. Det finns en optimism runtom i Sverige, även på orter som förut under långa perioder har varit drabbade av en djup pessimism. Ett exempel på det är Boråsområdet, och det finns många andra exempel. Verkligheten som människorna möter visar att vi är på rätt väg. För varje dag som går måste vi se till att vi håller oss kvar på den vägen. Därför har regeringen lagt fram sitt förslag som innehåller såväl ekonomisk-politiska åtgärder som arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi lägger fram detta förslag om ökade skatter för att vi inte skall hamna på fel väg, på den väg som man var inne på under de senaste borgerliga åren. Vi vill inte tillbaka till den situationen som vi befann oss i då. Underskotten ökade under den tiden år efter år, och det gav oss problem som vi i dag inte kan blunda för. Vi får nu använda oerhört många skattekronor till att betala räntor. Den utvecklingen vill vi inte ha tillbaka. Därför kommer regeringen att — precis som nu — fortsätta att föra en ansvarsmedveten politik, även om det under ett valår inte är de mest populära åtgärderna som vi har föreslagit. Men vi sitter inte på regeringsbänkarna för att vara kortsiktigt populära; vi sitter där för att vi skall föra en politik som på sikt kan ge en tryggad sysselsättning. Politiken skall innebära att vi fortsätter att minska arbetslösheten och att vi ökar antalet människor som har arbete. Även om läget i dag — som jag tidigare har sagt — är bättre än det var för ett eller två år sedan, är det långt kvar innan vi kan säga att vi är nöjda. Arbetslöshet är av ondo, både för de enskilda människorna och för samhället. Därför fordras det att vi vidtar nya åtgärder. Även om orden i dag stundtals har varit ganska hårda hoppas jag att man i riksdagen, när vi kommer fram till en diskussion av de konkreta åtgärderna, också utanför de socialdemokratiska leden skall inse att vi tillsammans behöver vidta åtgärder för att klara av arbetslösheten. Den ende som egentligen inte har gjort särskilt många positiva utfästelser i det avseendet i denna debatt har varit Alf Wennerfors. Tyvärr har det vid flera tillfällen när sådana här saker har diskuterats i riksdagen varit så att moderaterna inte har velat ställa upp med de ekonomiska resurser som de andra partierna har varit beredda att satsa på arbetsmarknadspolitiken. Trots allt fagert tal ifrån kammarens talarstol från olika moderata företrädare, kan vi konstatera att antalet arbetslösa i Sverige i dag hade varit åtskilligt mycket större än vad som nu är fallet, om den moderata politiken hade fått sätta sin prägel på den svenska ekonomiska politiken och på arbetsmarknadspolitiken. Med den moderata politiken hade flera tiotusental människor utöver de 140 000 varit öppet arbetslösa.

Herr talman! Jag skall börja med att besvara en fråga som Alf Wennerfors ställde till mig tidigare i eftermiddags. Han citerade vad jag sade 1982 angående sysselsättningen och frågade om jag står fast vid samma uppfattning i dag, nämligen att sysselsättningen är den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. På det kan jag svara obetingat ja. Den absolut viktigaste frågan för oss socialdemokrater är fortfarande sysselsättningen för människorna i det här landet. Vi har lyckats minska arbetslösheten. Det har också kommit ut många tusen nya på arbetsmarknaden. Men naturligtvis är vi inte nöjda. Den debatt som fördes före middagsuppehållet, där Anna-Greta Leijon redogjorde för vilka åtgärder regeringen har vidtagit och ämnar vidta på sysselsättningens område gör att jag inte behöver ägna mig åt den debatten. Men Alf Wennerfors sade andra saker också. Jag noterade att han sade att vad det nu gäller är att minska budgetunderskottet och att minska på lånen. Till det vill jag bara säga: Tänk om ni hade tänkt på det i regeringsställning och inte skaffat oss en så stor börda att bära på! Tänk om vi hade sluppit räntorna på de lån de borgerliga regeringarna skaffade oss! Då skulle budgetunderskottet ha varit åtskilliga miljarder mindre. Det talades också om ”riktiga jobb”. Jag fick den uppfattningen att Alf Wennerfors menar att speciellt de ungdomar som via ungdomslagen slussas ini den offentliga sektorn, som han sade, inte har riktiga jobb. Jag skulle nog vilja be Alf Wennerfors att säga detta till dem som med liv och lust fullgör sina arbetsuppgifter i ungdomslagen inom den offentliga sektorn. Jag tror att han skulle få till svar av dessa ungdomar att de tycker det är viktigt att få gå i ungdomslag. De får känna på arbetsmarknaden. De får ett ökat självförtroende. Väldigt många av de här ungdomarna har gått ut i den reguljära arbetsmarknaden, och väldigt många har också satt i gång med en ordentlig utbildning. Herr talman! Jag skall nu övergå till det jag egentligen hade tänkt ägna mitt anförande åt. I den här kammardebatten — liksom i den politiska debatten över huvud taget under senare år — har den offentliga sektorn varit ett centralt tema. Det är utmärkt. Den offentliga sektorn utgör en stor och viktig del av vårt samhälle. Den skalli en demokrati som vår stå under fortlöpande debatt. Den skall granskas och nagelfaras. Dess brister skall belysas, men också dess styrka och förtjänster. Det är i vart fall socialdemokraternas ambition. Den tycks mig annorlunda än den som vägleder oppositionen. Där har det blivit högsta mode att tala illa om den offentliga sektorn. Moderaterna skötte länge skallet på egen hand. Men så är inte fallet längre. Den nya folkpartiledaren låter exempelvis till förvillelse lik en genomsnittsmoderat, när han tar till orda om statens, landstingens och kommunernas verksamheter. Om den offentliga sektorn sägs, gång på gång, i tal och artiklar att den är för stor, att den är en tärande del av vår ekonomi, att den använder sina resurser ineffektivt, att den är stelbent och byråkratisk, att den producerar dålig service till för högt pris och att den är ett hot både mot friheten och mot demokratin i Sverige. Det är ingen hejd på uselheten. Det finns ingen gräns för svartmålningen. Jag har en fråga till alla dem som så lätt stämmer in i skallet mot den offentliga sektorn: Vad har ni för budskap till de människor som arbetar och verkar där? Till vårdpersonal på våra sjukhus, till spärrvakter hos SL, till skolbespisningspersonal, till professorer och docenter, till barnstugepersonal, till kanslister i statliga verk, till brevbärare och till linjearbetare i televerket, till hemvårdarinnor och till de många, många andra yrkesverksamma i statens, i landstingens och i kommunernas tjänst. För det är ju dessa som i hög grad är den offentliga sektorn. Och vilket budskap har ni till dem som utnyttjar samhällets service. Jag har bakom mig en egen lång yrkeserfarenhet från denna sektor. Jag vet att människor som verkar där känner sig orättvist värderade och hanterade av de politiker som använder dem och deras arbeten som spottkoppar och slagträn i den politiska debatten. Hur tror ni det känns för dem som varje dag går hem från en långvårdsavdelning med dåligt samvete för att de inte hunnit med den personliga omvårdnad de velat ge, att de inte hunnit läsa tidningen för gamla tant Klara, att de inte hunnit sätta sig ned och samtala med Lisa eller att en stund ha suttit och hållit en gammal farbror i handen för att han skall känna trygghet? Hur tror ni det känns för dem att ständigt få höra hur ineffektiva de är och att de skulle bli mycket effektivare om de gjorde samma jobb i en privatiserad ”offentlig sektor”. Jag förstår fullt och helt reaktionen vid kommunaltjänstemännens kon gress, där man sade ifrån: Vi far illa av det sätt på vilket politikerna rackar ned på våra insatser och våra uppgifter. I den offentliga sektorn arbetar över 1 miljon människor — yrkesskickliga, hedervärda, ambitiösa, uppoffrande och inte så sällan illa lönade. Den sektorn har en mycket stor betydelse på arbetsmarknaden. Den har dessutom stor betydelse för det privata näringslivet. Varför har inte borgerliga politiker någon gång ett uppskattande ord, ett positivt omdöme till övers för dem? Och jag upprepar min fråga: Vad har borgerligheten för budskap till dessa människor? Herr talman! Den offentliga sektorns verksamhet är en del i det svenska välfärdssamhället. Den är resultatet av människors efterfrågan på och behov av vård, omsorg och service. En väl utvecklad offentlig sektor är — i mina ögon — nödvändig för att tillfredsställa väsentliga mänskliga behov. Den ger också möjlighet till en mer rättvis fördelning av våra gemensamma tillgångar. Den skall garantera oss service och trygghet i livets olika skeden. Alla skall kunna få bra utbildning, god sjukvård, social trygghet, osv. utan att de har en tjock plånbok. Ofta motiveras angreppen på den offentliga sektorn med att samhället måste spara. Inte sällan är effekterna av sådana förslag att de som har det största behovet av våra solidariska insatser drabbas värst. Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera. Inte minst i ekonomiskt svåra tider gäller det att hålla fast vid solidariteten, att se till att vi hjälps åt att klara av problemen och att de med bäst förmåga — ekonomiskt och på annat sätt — bär den största bördan. Herr talman! I senaste numret av Landstingens tidskrift finns en artikel med rubriken ”Ska vi snåla in för de redan utarmade?” Där ställs frågan: Vad håller nu på att hända i Sverige? Svaret utvecklar skrivaren så här: ”Jo, de människor som befinner sig längst ner på vår sociala rangskala, som är helt utlämnade åt våra godtyckliga värderingar, vår kunskap och våra pengar, de skall ”i krisens Sverige” dra åt svångremmen. De som inte ens nu lever i materiella omständigheter som någon av oss frivilligt skulle finna sig i! De får mat. De får tak över huvudet. De byts på. De får medicin mot kramper och mot ”affekttillstånd” . Alltför sällan får de någon som helst aktivering, alltför sällan sjukgymnastik. Men det har börjat talas om en "oanständigt hög personaltäthet”. När man vet att den enda anständiga personaltätheten för gravt flerhandikappade människor är 1:1. Vad jag inte kan förstå — vare sig som politiker, forskare eller människa — är: Hur kan politiker på alla nivåer motivera sådana neddragningar med att ”vi har inte råd? Hur många har förstått vilken sorts människor dessa miljöer skapar? ”Vi har inte råd.” — Det låter ihåligt i ett av världens biltätaste länder. I världens telefontätaste land. I ett av världens videotätaste länder.” ”Åt vem skall vi spara?” , fortsätter skrivaren. ”Åt dem som har möjligheter att påverka politiskt och ekonomiskt? Åt dem som genom sitt eget agerande kan påverka sin tillvaro? Som kan tala med sina vänner, berätta när de är hungriga, klia sig på ryggen när det kliar, stänga av radion när de själva vill, besöka toaletten när de har behov av det? Åt dem som har en människovärdig tillvaro?” Artikeln är skriven av en moderat landstingspolitiker som heter Margareta Schang. Jag skulle vilja varmt rekommendera, inte minst hennes partivänner här i riksdagen, att noga läsa och begrunda den. Herr talman! Även om man, som jag gör, konstaterar att den offentliga sektorn behövs, både nu och i framtiden, får vi inte blunda för att där finns fel och brister. Visst kan det på sina håll finnas ineffektivitet och byråkrati. Det är fel och brister som måste rättas till. Ibland beror dessa fel på att vi som fattar de politiska besluten skapar krångliga regler. När detta sker och upptäcks skall vi låta verkligheten vara vår läromästare och rätta till misstagen. Självkritik och kritisk analys är viktiga inslag i ansträngningarna att förbättra den offentliga servicen. Målet med utvecklingen av den offentliga verksamheten är inte bara en fråga om utbyggd eller ny verksamhet. Det är även en fråga om att öka det personliga ansvaret och delaktigheten i samhällsbyggandet. Det handlar om att minska detaljregleringen och byråkratin, att tillvarata kunskaper som finns, inte minst bland de anställda. Den allmänpolitiska debatten förra året, dvs. ett år efter regeringsskiftet, bjöd inte särskilt många glimtar av vad de borgerliga partierna hade att erbjuda. Det mest bestående intrycket var de hårda angreppen på socialdemokratin. Man gjorde tappra försök att återuppliva den gamla vanstyresmyten från planhushållningsmotståndets dagar på 1940 och 1950-talen. Som krydda på allt anklagades vi för att — lagom till symbolåret 1984 — vilja ändra samhällssystem och med hjälp av löntagarfonderna göra slut på friheten i landet. Vi var många — säkert inte bara socialdemokrater — som trodde att denna uppvisning i aggressivitet och oförsonlighet skulle utgöra finalen på ett års eftervalsdebatt. Vi hoppades att det politiska arbetet därefter skulle kunna inriktas på konstruktiva diskussioner om lösningar på konkreta problem, problem som är hela landets och i grunden gemensamma för oss alla. Det tycks emellertid vara ett fåfängt hopp. För inte så länge sedan fick jag under ögonen några dagboksanteckningar av en borgerlig riksdagskollega, publicerade i en facklig tidskrift. Skrivaren noterade att ”egoismen breder ut sig” och att ”den främjas av konfrontationen mellan höger och vänster”. Det är tänkvärda ord. Jag kan inte låta bli att fundera över varför denna insikt inte märks i den politiska debatten. Socialdemokratin anklagas nu med förnyad styrka för att vilja inskränka den enskildes frihet och hota demokratin. Vi sägs planera en systemförändring. Jag måste medge att vi i propagandahänseende inte är så effektiva som våra borgerliga motståndare. Samtidigt som man anklagar oss för att vilja slå sönder rådande samhällssystem klarar man prestationen att dölja att den egna politiken syftar till en kraftigare kursändring än vad vi upplevt under socialdemokratins hela regeringsperiod. Framför allt moderaterna i och utanför SAF hävdar, i tal och artiklar, behovet av ett nytt politiskt-ekonomiskt system, där marknadskrafterna släpps helt fria och där de politiska organen samtidigt passiviseras. Det senare ledet i resonemanget är som en parafras på den marxistiska tesen om statsmaktens onödighet och borttynande i takt med det kommunistiska samhällets framväxt. Skillnaden är bara den, att här är det kapitalismens utbredning som skall göra samhällsorganens befattning med medborgarnas angelägenheter obehövlig. Herr talman! Jag ser att min taletid tyvärr är slut. Jag avsåg att bl.a. beröra anklagelserna mot fackföreningsrörelsen, men jag får återkomma till detta en annan gång.

Herr talman! Vi är snart i slutet av 1984, det år som enligt Orwells roman från 1948 står som en förebild för det hotfulla kontrollsamhället. Under den hittills gångna delen av året har samhället, ofta med benäget bistånd av socialdemokratiska lagstiftare, ytterligare stärkt greppet över den enskilde. Det som troligtvis upprört svenska folket mest är tullens jätterazzia mot tusentals flygresenärer. Till yttermera visso var den kroppsvisitation som företogs olaglig, och tullverkets generaldirektör fick sig en rättmätig skrapa av JO. Vad gör regeringen i ett sådant fall? Beklagar man det inträffade? Ingalunda! Man föreslår i stället att sådana masskontroller av icke misstänkta människor skall göras lagliga. Som vanligt får berättigade integritetsintressen vika. Den som har rent samvete har ingenting att frukta, brukar det som bekant heta. Tullen har också fått gehör för andra krav, nämligen kraven på skärpt exportoch importkontroll. I den i och för sig vällovliga ambitionen att komma åt den ekonomiska brottsligheten och även söka minska narkotikatrafiken försvårar och fördyrar man viktiga svenska exportansträngningar. Som en följdåtgärd kom naturligtvis ett förslag om ökad straffpåföljd, framlagt i form av en proposition om sanktionsavgifter vid överträdelser av importoch exportregleringar. Under året har man sett aktiviteter från myndigheternas sida som avgjort varit kränkande för den enskilde, men som förefaller ha skett med regeringens tysta medgivande. Skattemyndigheterna har velat veta var äkta makar tillbringat den s.k. dygnsvilan, och flygspaning har i fiskalt nit riktats mot en del skrotfirmor. På fullt allvar blev en damfrisörska ombedd att förklara hur hon hade råd att åka på en semesterresa utomlands. I ett annat fall räknade man antalet engångsöverkast till en läkares undersökningsbrits för att försöka leda i bevis att han hade haft fler patienter än som uppgivits. Under 1984 har vi fått en del förslag som ännu inte hunnit omsättas i lagstiftning men som, om de genomförs, enligt min mening överskrider gränsen för vad man kan acceptera i ett rättssamhälle. Ett sådant är att revisorer gentemot sina uppdragsgivare skall tvingas agera som angivare åt skattemyndigheterna. Att tystnadsplikten luckras upp och att risk uppstår att revisorn kommer att betraktas som en företrädare för statens intressen tar man tydligen lätt på. I samma linje ligger det tvivelaktiga uppdrag som är tänkt att åvila bankerna, nämligen att tvingas anmäla de kunder som kunde misstänkas för valutabrott. En annan skyldighet som man tänker lägga på banker och andra penninginrättningar och som också är kränkande är att ränta och behållning på ca 15 miljoner bankkonton vid varje årsslut via datan skall redovisas för riksskatteverket. Nästan alla de åtgärder som jag här redogjort för beror på vårt orimliga skattetryck och de krångliga och många gånger svårtolkade skattereglerna. Den enskilda människans naturliga försök att minimera sin skatt, många gånger för att över huvud taget kunna klara sig, föder nya förbud och nya kontroller. Det mest skrämmande och mest olyckliga är socialdemokraternas totala oförståelse och ovilja när det gäller att göra något åt skattetrycket. Försäkringar från socialdemokratiskt håll att man nu inte kan höja skattetrycket ytterligare har uppenbarligen blott varit en läpparnas bekännelse. Man höjer i stället redan existerande skatter och hittar med stor uppfinningsrikedom på nya. Tretton nya skatter har införts sedan socialdemokraterna återkom till kanslihuset för två år sedan. Vi har fått vattenkraftsskatt, videoskatt, omsättningsskatt på aktier, utdelningsskatt, hyreshusavgift som nu skall ersättas med fastighetsskatt, för att bara nämna några exempel. Sammanlagt har skatterna hittills höjts med ca 26 miljarder kronor, och lyckas nu regeringen med benägen hjälp från vänsterpartiet kommunisterna också driva igenom de nya skattehöjningar som presenterades i går på över 4 miljarder, kommer man upp i den aktningsvärda summan av 30 miljarder kronor. I propositionen om dessa skattehöjningar drämmer finansministern till med en bensinskattehöjning på inte mindre än 50 öre. Ett begrepp om hur stor denna höjning är får man om man jämför med den höjning vi fick för ett halvt år sedan — det var 6 öre. Denna chockhöjning fördyrar transporterna, och tillsammans med elhöjningen ökar den naturligtvis företagens kostnader. Det skapar definitivt inga jobb i produktionen, herr finansminister. Skattehöjningar på 30 000 milj.kr. motsvarar ca 8 000 kr. per hushåll. Lyckas sedan socialdemokraterna också få igenom sin nya fastighetsskatt, medför denna skatt fullt utbyggd ytterligare påfrestningar på hushållens ekonomi med ännu en tusenlapp. Det blir alltså 9 000 kr. per hushåll — i sanning ett skrämmande rekord. I den proposition som framlades häromdagen om basenheten föreslås att någon uppräkning med hänsyn till inflationen inte automatiskt skall ske inför taxeringsåret 1987. I och med att detta förslag lagts fram kan man konstatera att skatteuppgörelsen med mittenpartierna för tre och ett halvt år sedan definitivt är torpederad. Socialdemokraterna medger ju faktiskt också att det innebär ett avsteg från tidigare fattade beslut. Nu äntligen erkänner man att man svikit uppgörelsen med mittenpartierna. När vi nu snart går in i 1985 kommer marginalskatterna att vara avsevärt högre än med fullt inflationsskydd. Genom detta urholkade inflationsskydd och begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde har i själva verket de två första stegen av marginalskattesänkningen ätits upp. Det finns också anledning att ur flera synpunkter kritisera förslaget till ny fastighetsskatt. Den formella handläggningen av ärendet lämnar mycket Övrigt att önska. Lagrådet har med rätta påtalat den bristfälliga remissbehandlingen, som ej följt vad grundlagen föreskriver. Den sedvanliga remissbehandlingen har ersatts med privata, ej protokollförda, samtal med företrädare för en del intresseorganisationer. Den nya fastighetsskatten drabbar alla, oavsett boendeform och bärkraft. Under de två socialdemokratiska regeringsåren har boendet drabbats av fyra nya skattehöjningar om sammanlagt närmare 6 miljarder kronor. Vi har fått begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värden, skattehöjning på energi, skärpt reavinst på bostadsrätter samt den hyreshusavgift som nu skall ersättas med en mer omfattande skatt på alla fastigheter. Som nämnts är det inte bara boendet som drabbas av fastighetsskatten. Hotell, restauranger och affärer måste också betala. Hur blir det då med priserna? Marginalerna är sannerligen inte så stora att dessa yrkesgrupper klarar ytterligare pålagor utan att tvingas höja priserna. Det är mycket glädjande att företrädare för samtliga tre borgerliga partier nu förbundit sig att vid ett maktskifte avskaffa inte bara löntagarfonderna utan också fastighetsskatten. Moderata samlingspartiet har under en lång följd av år förespråkat en annan politik med lägre skatter och därmed ett minskat behov av bidrag. Nya skatter leder inte bara till krav på ökade bidrag utan medför också ett ökat beroende av staten. Detta upplevs av många människor som förnedrande. En familj skall kunna, och vill självfallet, leva på sina arbetsinsatser utan den omfattande flora av bidrag som dessutom kostar mycket stora belopp i administration. Fler och fler människor kan inte påverka sin levnadsstandard genom en ökad arbetsinsats. Det måste vara ett allvarligt fel när en allt större del av hushållens utgifter utgörs av skatter och mer och mer av inkomstsidan upptas av offentliga bidrag. Det är också betänkligt att beskattningen i vårt land inte tar hänsyn till hur många människor som skall leva på ett hushålls inkomst utan på hur många som arbetat ihop den. Värst utsatta är barnfamiljerna, och det förslag till barnavdrag på kommunalskatten som moderata samlingspartiet kom med redan i våras fick faktiskt ett positivt bemötande även bland en del socialdemokrater. En av de allra viktigaste åtgärderna för att få ordning på Sveriges ekonomi är en ordentlig och bestående sänkning av marginalskatterna. Jag är övertygad om att finansministern innerst inne delar den uppfattningen, även om ingen observant journalist fotografiskt lyckats dokumentera att de höga marginalskatterna för Kjell-Olof Feldt framstår som jämförbara med löntagarfonder.

Herr talman! Socialdemokraterna fortsätter sin skattehöjningspolitik. Under den tid som gått sedan regeringstillträdet på hösten 1982 har socialdemokraterna genomdrivit beslut i riksdagen om skattehöjningar på över 25 miljarder. Vissa skatter har höjts två gånger på ett år, och höjningarna har skett på kapitalskattesidan, med helårseffekt, när endast en månad återstod av året i fråga. När svenska folket nu åter har drabbats av socialdemokraternas skattespiral, måste frågan ställas: Finns det ingen begränsning — inget tak — för vad socialdemokraterna anser vara möjligt att ta ut i skatt av svenska folket? Jag förstår socialdemokraternas oro inför framtiden. Effekten av den 16-procentiga devalveringen håller alltmer på att tunnas ut. Inflationen, som skulle hållas nere, ligger trots allt på nästan dubbelt så hög nivå som i de länder som är våra största konkurrenter på exportmarknaden. Redan nu märks den hårdnande konkurrensen. Lyckas inte Sverige att komma i balans med konkurrentländerna i fråga om inflationen, är risken stor att den positiva effekten av devalveringen helt går förlorad. Finansminister Feldts inflationsmål för 1983 var 5-6 96, men inflationen blev i verkligheten 9,3 20. För år 1984 var målet 4 26, men det blir förmodligen mer än dubbelt så mycket. Även om socialdemokraterna genom att slopa hyresstoppet och genom att i december höja portot, bensinpriset, elskatten m.m., skulle kunna visa på en låg inflation under valåret 1985, kan man ändå klart konstatera att de misslyckats när det gäller att begränsa inflationen. Vad sedan omförhandlingar på avtalsmarknaden kommer att leda till vet vi inte i dag. Men konsekvenserna av inflationen kan bli än mera negativa. I 1982 års valrörelse använde man stora ord — man sade: Vi klarar krisen, vi skall stoppa inflationen — men det blev något annat när man mötte verkligheten. Ja, säger man, men vi har ändå förbättrat handelsoch bytesbalansen. Ja, det skulle vara för bedrövligt om man efter en 16-procentig devalvering och med tanke på den högkonjunktur som rått under 1983 och 1984 inte skulle kunna förbättra handelsoch bytesbalansen. Den viktiga frågan är ju: Har vi förmått bevara devalveringseffekten eller har den ätits upp av en för stark inhemsk prisoch lönestegring? Som jag nyss sade är risken mycket stor att den positiva effekten av devalveringen snart är uppäten, och då har den ekonomiska politiken i verkligheten misslyckats. För att bemästra kostnadsutvecklingen fordras det en stram ekonomisk politik. Mittenregeringen lyckades halvera inflationen från sommaren 1981 till hösten 1982. Om vi i Sverige skall komma ner till samma låga inflationsnivåer som våra viktigaste konkurrentländer på exportmarknaden, krävs det en medveten inflationsbekämpning på flera områden. Budgetunderskottet måste minskas genom utgiftsnedskärningar. Vi får låta bli att höja skatter och avgifter. Vi måste föra en fast lönepolitik. Den socialdemokratiska politiken går i stället ut på att dra in alltmer från den enskilde i form av skatter och avgifter. Inte minst denna höst har vi fått märka detta: en ny skatt på fastigheter, som fullt utbyggd drar in 34 miljarder till staten. Gårdagens paket, med en höjning av bensinpriset med 50 öre och på elpriset med 2 öre samt en del annat, drar in ca 4 miljarder. Inte begränsar detta inflationen — tvärtom. Bilismen har blivit den verkliga strykpojken i socialdemokratisk skattepolitik. För bilismen har nästan alla skatter och avgifter höjts sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982. Fordonsskatten har höjts med 40 20 och bilaccisen med 24 20, och nu kommer alltså en höjning av bensinpriset. De höjda bilskatterna utgör en betydande regionalpolitisk orättvisa. Den kompensation som skall ges till bilisterna i Norrlands inland är helt otillräcklig. Den når inte heller alla som skulle vara i behov av den. Det finns glesbygder inte bara i Norrland. Det finns liknande områden i praktiskt taget hela landet, och i dessa är bilen ett nödvändigt fortskaffningsmedel. Där blir man inte på något sätt kompenserad genom det aktuella förslaget. I propositionen sägs också att skatten behöver höjas för att oljeimporten skall begränsas samt av miljöpolitiska skäl. Det finns en bättre lösning som tillgodoser båda dessa önskemål utan att medföra så kraftiga fördyringar som regeringens skattehöjningsförslag. Man kan satsa på etanolinblandning i bränslet. Det medför att blyet i bensinen kan tas bort och att oljeförbrukningen kan minska. Det är också möjligt att exempelvis för bussar i tätortstrafik använda enbart etanol. Man kan också stimulera användandet av katalytisk avgasrening, skattevägen eller på annat sätt. Det är två konkreta förslag för att minska bilens miljöskadliga effekter, ett par värdefulla förslag som borde prövas. Jag tror att många skulle hälsa sådana åtgärder med tillfredsställelse. Vi måste utgå ifrån att svenska folket behöver bilen. Nu höjs bensinpriset med 50 öre, och utöver vad jag tidigare sagt om belastningen beträffande bilresor har rätten till avdrag för bilresor till och från arbetet begränsats så till vida att ingen höjning av avdragen för de s.k. fasta kostnaderna numera medges. Denna bilfientliga politik drabbar särskilt landsbygd och glesbygd väldigt hårt. Jag frågar finansministern: Är detta ett led i socialdemokratisk regionalpolitik eller rättare sagt regeringens centraliseringspolitik? Skall befolkningen tvingas till de stora tätorterna, eller vad är avsikten med denna politik när det gäller bilen? Den utlovade skattesänkning som skatteöverenskommelsen år 1981 och riksdagsbeslutet innebar har socialdemokraterna svikit, inte bara genom att låta inflationen rulla vidare, utan också genom att ändra uppräkningstalen och göra vissa ändringar i skatteskalorna. Jag har tidigare ställt frågan till finansministern — och jag upprepar den nu: När beräknar finansministern att man med den socialdemokratiska politiken skall uppnå den målsättning som fastslogs i skatteöverenskommelsen, nämligen högst 50 96 i marginalskatt för 90 26 av inkomsttagarna? Det skulle vara värdefullt att få ett besked i den frågan, alldeles speciellt efter den Centern står fast vid målet i den skatteöverenskommelse som träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna. Det är en uppgörelse som trots moderaternas hänsynslösa kritik ändå fått de stora tjänstemannaorganisationerna SACO och TCO att uttala att det är angeläget att reformen genomförs. Om även moderaterna hade kunnat erkänna reformens värde hade vi kanhända i dag haft skatteregler som mera tillfredsställt krav också från moderaternas sida. Med enbart kritik gagnar man inte framtiden. Också företagare har drabbats av den socialdemokratiska skattepolitiken, genom höjda arbetsgivaravgifter, försämrade avskrivningsmöjligheter och ett nära nog totalt ointresse av att rätta till klara orättvisor i skattesystemet — dettat.o.m. när riksdagen tidigare enhälligt har uttalat sig för en förändring. Jag tänker särskilt på införandet av ett grundavdrag för egenföretagarna vid beräkning av arbetsgivaravgifter och att egenföretagare skall få göra avdrag för pensionsförsäkringar i förvärvskällan. Varför kan inte regeringen och socialdemokraterna gå med på att ta bort den orättvisa som här finns i dag? Centerns strävan på företagsskatteområdet har varit och är att åstadkomma ett för de mindre och medelstora företagen med storföretagen likvärdigt skattesystem, både på inkomstoch på kapitalbeskattningens område. Skatten på i företagen arbetande kapital bör tas bort. Orättvisa skattepålagor —t.ex. gödselskatten, som aldrig skulle ha införts — bör försvinna så snart som möjligt. Sjukförsäkringsavgiften bör anpassas till hur olika grupper utnyttjar den och till antalet sjukdagar, och den bör därför sänkas för småföretagen. Centern säger också ett bestämt nej till den nya fastighetsskatten. I den framtida skattepolitiken framstår för mig den viktigaste uppgiften vara att snarast förverkliga den målsättning som fastslogs i trepartiöverenskommelsen 1981, nämligen högst 50 26 marginalskatt för 90 26 av inkomsttagarna. Detta innebär bl.a. en rätt betydande höjning av nivån för den s.k. brytpunkten. Sedan måste vi på sikt ytterligare sänka den direkta skatten och därmed marginalskatten. En skatteomläggning får inte innebära att skattebelastningen överflyttas på dem som har en låg inkomst. Centern kan aldrig acceptera en fördelningspolitik som innebär en ytterligare pålaga på dem som har den svagaste bärkraften. Ett förverkligande av utgiftsskattesystemet skulle lösa många av dagens skatteproblem, och därför bör detta system noga prövas. Men först och främst måste det föras en stram ekonomisk politik, där man också är beredd att se på utgifterna och minska dem.

Herr talman! På valmöte efter valmöte inför det senaste valet förutspådde jag, att om vi fick tillbaka en socialdemokratisk regering skulle vi också få tillbaka den socialdemokratiska skattehöjningspolitik som var så betecknande för tiden före 1976. Jag vågade mig på denna förutsägelse, trots att jag var medveten om att socialdemokraterna borde ha lärt sig ett och annat under åren. Socialdemokraterna borde ha lärt sig att denna skattehöjningspolitik blir mer och mer omöjlig ju hårdare skattetrycket blir. Det fanns anledning att tro att socialdemokraterna hade börjat inse att skattehöjningspolitiken inte längre var en framkomlig väg. Det hade träffats en överenskommelse mellan folkpartiet, centern och socialdemokraterna om sänkta marginalskatter. Jag gick t.o.m. så långt under valrörelsen att jag i tidningsdebatter uppträdde som försvarare av den socialdemokratiska moralen, när vissa moderater menade att ni socialdemokrater inte skulle stå fast vid skatteöverenskommelsen. När vi nu har facit i hand kan jag konstatera att jag har fått tömma en bitter kalk för mitt försvar av den socialdemokratiska hedern. Ingvar Carlsson sade här före middagspausen att socialdemokraterna alltid har satt en ära i att hålla gjorda överenskommelser. Jag frågar: Var har Ingvar Carlsson hållit hus under den tid då socialdemokraterna på punkt efter punkt har undanröjt den överenskommelse som träffades? Med detta har ni inte bara tagit på er ansvaret för att marginalskatteöverenskommelserna har urholkats, ni har också tagit på er ett tungt ansvar för att samarbetsklimatet mellan de demokratiska partierna har förstörts. Därmed har ni försatt er i den situationen att vpk i viktiga frågor har upphöjts till näst intill regeringspartner. Det visar den senaste veckan. Detta är speciellt allvarligt i en tid som kräver politisk samling för att klara upp en besvärlig situation. I sina klarsynta ögonblick talar finansministern om behovet av fortsatta marginalskattesänkningar. För riksdagen däremot lägger han fram en proposition om basenheten som inte har till syfte att underlätta sänkningen «av marginalskatten, utan att utgöra hinder för skärpningar av marginalskatten. Jag fick alltså fel då jag hävdade att socialdemokraterna skulle hålla den gjorda överenskommelsen. Däremot — och jag är inte särskilt glad över det — fick jag fullständigt rätt i påståendet att vi skulle få tillbaka den socialdemokratiska skattehöjningspolitiken. Jag har redan en gång till riksdagsprotokollet läst in den socialdemokratiska skattehöjningslistan. Det tog då exakt fem minuter att i kortaste möjliga rubrikform skildra skatteskärpningarna. I dag skulle fem minuter inte räcka. Listan har förvisso behov av en uppdatering, men en sådan uppdatering blir fort inaktuell. Den socialdemokratiska skattehöjningskarusellen snurrer fort. Det nya skattepaketet som nu presenterats är bevis nog. Till detta kommer förberedelserna för marginalskatteskärpningarna och fastighetsskatten för att nämna andra exempel på den socialdemokratiska skattehöjningspolitiken. Efter regeringsövertagandet och devalveringen satte regeringen sig ned till förhandlingar med LO. I stället för att ta ett resonemang med folkpartiet och centern om hur skatteöverenskommelsen skulle fullföljas gjorde man en överenskommelse med LO. Efteråt har regeringen förklarat att den rätt till avdrag för fackföreningsavgifter som blev resultatet var ett villkor för att avtalsrörelsen skulle kunna genomföras lugnt. Min fråga till finansministern blir då: Hur skall avtalsrörelsen kunna genomföras lugnt efter gårdagens skattehöjningspaket? 1 100 kr. per familj, sade moderaterna. 1 700-1 800 kr. för normalfamiljen, säger massmedia. Det innebär mer än dubbelt så mycket för en familj med en LO-ansluten försörjare, eller mer än hela skattelindringen för fackföreningsavgifter för en familj som har två försörjare. Min fråga är som sagt: Hur skall ni nu klara avtalsrörelsen? Till detta kommer fastighetsskatten. 43 20 av LO-medlemmarna bor i villa. För den som bor i en villa med ett taxeringsvärde på ungefär 300 000 kr. försvinner hela den skattelindring som avdraget för fackföreningsavgifterna innebar. För väldigt många människor försvinner den skattelindring som rätten till avdrag för fackföreningsavgifter gav flera gånger om. Min fråga blir på nytt: Hur skall avtalsrörelsen nu kunna bli lugn? Andra året med villaskatt försvinner ytterligare lika mycket som rätten till avdrag för fackföreningsavgifterna gav. Och det tredje året har villaskatten tagit tre gånger så mycket för den ensamme LO-familjeförsörjaren i det exempel jag nämnde. Hur skall detta kunna underlätta avtalsrörelsen? Herr talman! En misstanke smyger sig alldeles osökt på. Är det ytterligare urholkningar av marginalskatteuppgörelsen som skall bädda för lugna avtalsrörelser i fortsättningen? Statsministern vill ju inte svara på Bengt Westerbergs fråga om regeringen har någon plan för fortsatta marginalskattesänkningar. Passar det bättre om jag frågar om regeringen har någon plan för höjningar av inkomstskatten? Sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten har de höjt 63 skatter. Rent matematiskt antas dessa skattehöjningar öka skatteintäkterna för staten och kommunerna med ca 25 miljarder kronor. Folkpartiet har en helt annan utgångspunkt för sin skattepolitik. Skattesystemets utformning måste uppmuntra arbete och sparande och motverka fiffel och fusk. Vi menar att detta bara kan uppnås om man fortsätter att sänka marginalskatterna. Regeringen gör precis motsatsen. Socialdemokraterna har en dyster historia att falla tillbaka på när det gäller inflationsskyddet. Under lång tid ville man inte alls ens förstå att det var ett problem att inflationen smyghöjde skatten. Sedan ingick man en treårig överenskommelse med centern och folkpartiet om automatisk uppräkning med i genomsnitt 5,5 26 för åren 1982-1985. Men så fort man kom i regeringsställning bröts överenskommelsen, och i stället gjorde man upp med LO och vpk. Uppräkningen av basenheten begränsades till ca 4 90 för 1984 och knappt 3 70 för 1985, dvs. man räknar upp med ungefär de siffror som regeringen har ställt upp som mål för inflationsutvecklingen. Men om regeringen trodde att man skulle kunna hålla det inflationsmålet, varför kunde man då inte gå med på ett automatiskt inflationsskydd? Det skulle ju ha stärkt tilltron till regeringens avsikter att föra en politik som gjorde det möjligt att hålla inflationsmålet. Man kan ganska lätt räkna ut att om den faktiska inflationen överstiger basenhetens uppräkning med bara några få procentenheter kommer marginalskattesatsen för en normal inkomsttagare att efter några år vara nästan tio procentenheter högre än om det fanns fullständigt inflationsskydd. I kronor räknat betyder det en skatteskärpning på flera tusen kronor. Jag vill därför fråga finansministern: Tycker socialdemokraterna verkligen att det är rimligt att normala inkomsttagare får skatteskärpningar på flera tusen kronor? Är det den skattepolitik ni kommer att föra om ni sitter kvar i regeringsställning? Folkpartiet kan självfallet inte acceptera en sådan skattehöjningspolitik. Vi vill genast återinföra det fulla inflationsskyddet, och vi vill gå vidare med ytterligare sänkningar av marginalskatterna. Nästa år kommer den s.k. brytpunkten för högst 5096 marginalskatt att ligga på ca 125 000 kr. Folkpartiet menar att det intervallet måste utsträckas till ca 200 000 kr. i dagens penningvärde. Vi vill också att marginalskattetaket sänks till 70 9o och att man avskaffar de resterande delarna av sambeskattning, som finns bl.a. i fråga om kapitalbeskattningen. I detta sammanhang skulle jag vilja fråga finansministern vad den socialdemokratiska partikongressen menar med uttalandet att man vill ”fortsätta att minska värdet av underskottsavdrag för höginkomsttagare”, vilket står att läsa i partistyrelsens utlåtande om skatter på s. 73-74? På mig låter detta som om regeringen tänkte sig ytterligare begränsningar i möjligheterna till underskottsavdrag avseende gjorda utbetalningar — och bara för s.k. höginkomsttagare. Har regeringen tänkt sig att t.ex. en höginkomsttagare bara skall få dra av 40 26 av underskotten, eller kanske bara 30 96, eller hur skall detta tolkas? Herr talman! Det är beklagligt att socialdemokraterna inte har lärt sig någonting av utvecklingen. Man är fortfarande fast i skattehöjningsfilosofin. Bara under de tre veckor som riksdagen har varit samlad under denna höst man lyckats prestera flera skattehöjningsförslag. Jag skulle gärna vilja ta upp villaskatten ytterligare. Bostadsministern har ju sagt, att han inte kan utesluta en höjning av denna i framtiden. Det förstår jag med tanke på den skattehöjningsfilosofi som finns inom socialdemokratin. Denna skatt kostar, för den som har en villa med ett taxeringsvärde på ca 320 000 kr., fullt utbyggd 1 500 kr. Jag kan återknyta till de 400 kr. i skattereduktion för fackföreningsavgifter som jag tidigare nämnde — de ryker tre gånger om för att vederbörande skall kunna betala villaskatten! Vidare: En jämförelse av detta belopp med exempelvis barnbidraget visar att man, när denna skatt är fullt utbyggd, har tagit tillbaka hela den barnbidragsökning — för ett barn — som vi fick tvinga fram från regeringen före sommaruppehållet! Folkpartiet avvisar den nya villaskatten. Vi kommer att avskaffa den så fort som möjligt. Det går inte att genast efter 1985 års val avskaffa alla de skattehöjningar som socialdemokraterna har genomfört, men villaskatten skall vi ta bort! Före middagsuppehållet förklarade statsministern och framtidsminister Ingvar Carlsson här i kammaren att 75 skatter skulle ha höjts under de år då vi hade borgerliga regeringar samt att arbetsgivaravgifterna höjdes. Att många skatter sänktes glömde han. Likaså att den allmänna arbetsgivaravgiften för egenföretagare togs bort, den som fungerade såsom en ren straffskatt på den som själv skaffade sig en arbetsplats. Jag vill givetvis inte gå i god för att de siffror som de båda nämnde är riktiga. Däremot vill jag fråga finansministern: Vilka skatter skulle de borgerliga regeringarna ha avstått från att höja under denna tid? Den dominerande delen av de skatter som höjdes utgjordes av skatter på sprit och tobak — det var fråga om fortlöpande justeringar — samt skatter som hade till direkt uppgift att nedbringa vårt oljeberoende i en situation, där detta hade mycket stor inverkan på ekonomin. Är det dessa skatter som ni inom regeringen anser att vi inte borde ha höjt? Till de arbetsgivaravgifter som höjdes hörde avgiften till folkpensioneringen, vilket innebar att vi kunde höja pensionerna på ett sätt som saknar motstycke under någon annan tidsperiod i vårt land. Är regeringen nu förbittrad över att vi höjde denna avgift, så säg ifrån här i talarstolen. De övriga arbetsgivaravgifter som höjdes var avgifterna till sjukförsäkringen, utbyggnaden av barnomsorgen och vuxenutbildningen. Jag ser med stort intresse fram mot ett besked om vilka av dessa områden som ni socialdemokrater inte vill vara med och satsa på. Ni anklagar oss för social nedrustning, när anslagen till exempelvis utbyggnaden av barnomsorgen i själva verket ökade enormt under de borgerliga regeringarna. Ni kan väli rimlighetens namn inte föra kritiken utifrån två utgångspunkter. Ni får i alla fall bestämma er för antingen den ena eller den andra.

Herr talman! Är Sverige ett jämlikt välfärdssamhälle eller ett klassamhälle? Har de sociala orättvisor som påvisades i 1960-talets låginkomstutredning försvunnit eller vad har hänt under 1970-talet med ekonomiska kriser och borgerliga regeringar? Vad har hänt efter arbetarrörelsens seger i valet 1982, och vad behöver göras för framtiden? Detta är frågor som vpk:s 90-talsgrupp har ställt i en rapport om jämlikhet och rättvisa. Det är frågor som måste diskuteras för att man skall kunna göra en riktig analys av vilka åtgärder som måste till för framtiden. Det är frågor som man måste finna svar på för att kunna ställa de rätta förslagen till lösningar inför framtiden, om man har ambitionen att vilja skapa jämlikhet och rättvisa. Då går det inte, som de borgerliga partierna gör, att bara prata om att spara på statens och kommunernas utgifter. Med en sådan politik skapas inte jämlikhet och rättvisa. Med en sådan politik ökas däremot ojämlikheten och orättvisorna. Att de sedan försöker drapera hela denna orättfärdiga politik med tal om frihet visar bara att deras frihetsbegrepp i grunden utgår från att de som har möjlighet — dvs. gott om kapital — skall ha friheten att suga ur och profitera på de vanliga människorna i samhället. Herr talman! 1960-talets låginkomstutredning visade att många av det gamla klassamhällets orättvisor fortfarande fanns kvar. Utredningen visade stora inkomstoch förmögenhetsskillnader samt missförhållanden och m.m. Utredningen fick stor betydelse för den politiska debatten och för det Onsdagen den politiska arbetet i Sverige. Den resulterade i sociala reformer på olika 24 oktober 1984 områden. Under 1970-talet trängdes dock jämlikhetsfrågorna tillbaka. Andra frågor Allmänpolitisk stod i centrum: arbetslöshet, industriell utarmning, inflation, ekonomisk debatt stagnation och dåliga statsfinanser. Den borgerliga valsegern 1976 medförde en ytterligare kursändring. Fördelningspolitiken lades om och den sociala grundtryggheten började urholkas. Den största förändringen ägde dock rum efter den borgerliga valsegern 1979 som följdes av en hård åtstramningspolitik och systematisk | social nedrustning. 1980-talet uppvisar många sociala problem. Uppemot en halv miljon människor är utestängda från arbetsmarknaden, ungdomarna har särskilt svårt att få arbete. Sju års reallönesänkningar och en förändrad fördelningspolitik har medfört att inkomstoch förmögenhetsklyftorna växt och att flera hundra tusen människor behöver socialbidrag för att klara sin ekonomi. Den sociala otryggheten breder ut sig. Byggandet av det jämlika välfärdssamhället är långt ifrån avslutat. Ett mångårigt socialdemokratiskt regeringsinnehav och socialt reformarbete hade, vilket låginkomstutredningen påvisade, inte haft förmåga att avskaffa resterna av det gamla klassamhället. Utredningen visade stora inkomstoch förmögenhetsklyftor. Efter 1960-talets rekordår följde 1970 talets kriser och borgerliga regeringar. Arbetslöshet, industrinedläggningar, inflation, ekonomisk stagnation och försämrade statsfinanser trängde tillbaka jämlikhetsfrågorna. Den borgerliga valsegern 1976 medförde som sagt stora förändringar. Den samhällsutveckling som arbetarrörelsen kämpat för — med arbete åt alla och social trygghet — avbröts. Den ekonomiska politiken och fördelningspolitiken lades om. Huvuduppgiften blev att stärka näringslivets konkurrenskraft och lönsamhet. Löntagarnas reallöner pressades tillbaka. Efter valet 1979 blev den borgerliga regeringspolitiken än hårdare. De nyliberala ekonomiska teorierna tillämpades, och nu följde en hård åtstramningspolitik, med omfattande sociala nedskärningar och med en systematisk omläggning av samhällets fördelningspolitik. Herr talman! Jag har velat göra denna tillbakablick för att utifrån denna bedöma den politik som den socialdemokratiska regeringen fört och vilken politik den borde ha fört. Det kan konstateras att efter arbetarrörelsens valseger 1982 har kursen förändrats. Men med den klara arbetarmajoritet som valutgången gav borde denna kursförändring varit väsentligt mycket större. Vad är det då som borde ha radikalt förändrats från de borgerliga ”förlorade åren”? Ja, först och främst borde regeringen ha attackerat arbetslösheten med andra medel än rent kapitalistiska. Socialdemokratins övertro på kapitalismens s.k. självläkande krafter har inte lett till att arbetslösheten minskat. Tvärtom har allt fler tvingats ut i arbetslöshet, och 135 regeringen har i stort tvingats till akutlösningar med beredskapsjobb och arbetsmarknadsutbildningar. Det är inte så att jag ser ner på dessa jobb eller utbildningar, men problemet är att det inte är jobb i vanlig bemärkelse och framför allt, det är inte fasta och varaktiga anställningar som skapats. De ger inte den trygghet som var och en har rätt att ställa på ett samhälle som ger sig ut för att vara ett välfärdssamhälle. En planerad utbyggnad av den sociala servicen hade däremot kunnat skapa en del av dessa jobb, och finansieringen för sådana jobb hade gått att åstadkomma med ingrepp mot spekulation, storfinans och stora förmögenheter. Visserligen har regeringen gått på vpk:s förslag med en skärpning av förmögenhetsbeskattningen, med införandet av en omsättningsskatt på aktiehandeln m.m. Men totalt sett har just storfinans och stora förmögenhetsinnehavare gått ganska helskinnade ur dessa beslut, likaväl som spekulanterna — vare sig det gäller aktier eller annan spekulation — inte drabbats av bannbullan, så att denna ytterst tvivelaktiga verksamhet förlorat sin dragningskraft. : Inte har den enorma förmögenhetsöverföring som ägde rum under de borgerliga åren, och som ledde till att de rika i samhället lade under sig nära nog hela riksförmögenheten, lett till att regeringen kommit med förslag till åtgärder för att så att säga ta tillbaka denna förmögenhet till oss alla medborgare i samhället. De många och svåra åren för den arbetande delen av befolkningen, den som drabbades av reallönesänkningarna, har inte bemötts med åtgärder som resulterat i att någon enda del av de sju förlorade åren tagits tillbaka. Tvärtom reser regeringen krav — för vilken gång i ordningen börjar bli svårt att överblicka — på att de arbetande återigen skall stå tillbaka för att, så att säga, rädda regeringens inflationsmål. Givetvis är det bra att dra ner inflationen, men det får ju inte innebära att de arbetande drabbas av ytterligare ekonomiska repressalier samtidigt som företagen och förmögenhetsägarna klarar sig helskinnade. Det är inte på det viset som de som röstade för en arbetarmajoritet i riksdagen ville lösa krisen. De ville se lösningar som bar ett annat märke än de lösningar som tidigare drabbat dem. De ville se lösningar som stått som ledstjärna för arbetarrörelsen i tidigare kriser, byggda på solidaritet med inriktning på jämlikhet och rättvisa. Därför är det på tiden att denna väg också beträds för att därigenom bädda för en arbetarseger även i nästa års val, så att inte borgerligheten återigen får möjlighet att trasa sönder de reformer och framgångar som arbetarrörelsen och dess partier har tillkämpat sig, i kamp mot storfinansen och dess banerförare, de borgerliga partierna. Herr talman! I förra numret av tidningen Metallarbetaren redovisades hur kombinationen av löneökningstaket, som regeringen har satt, och sista steget i den s.k. skattereformen slår för olika inkomsttagare. Med ett lönelyft på 596, som regeringen angett som tak, skulle den genomsnittlige arbetaren erhålla en maximal löneökning på 4 450 kr. och 968 kr. i skattesänkning per år. För en tjänsteman skulle löneökningen ge drygt 6 000 kr., dvs. nära 1600 kr. mer än arbetaren får, samtidigt som skattesänkningen ger mer än 2 100 kr. i ökad disponibel inkomst. För högre tjänstemän, typ civilingenjörer, skulle motsvarande löneökning ge dubbelt så mycket som för arbetaren och sju gånger så mycket i skattesänkning som vad arbetaren erhåller. Reservation får givetvis göras för att alla faktorer inte beaktats i uträkningen, men den visar ändå vartåt det lutar. Inte var det detta som exempelvis metallarbetarna väntade sig av regeringsskiftet. Nej, Kjell-Olof Feldt, även en socialdemokratisk regering 1984 borde kanske anamma vad Ernst Wigforss hade som riktsnöre. Han, liksom många ekonomer vid den tiden, arbetade efter teorin om att jämlikheten kunde ökas genom ett ökat ekonomiskt utrymme för de lägre grupperna, för arbetarklassen, samtidigt som detta i sin tur gav fler arbetstillfällen. Socialdemokratin av 1984 års modell går motsatt väg. Ni ålägger arbetarna en återhållsamhet som får till följd att arbetstillfällena i förlängningen minskar, att arbetslösheten ökar. Men det är inte bara när det gäller sysselsättningen som man kan förmärka stora skillnader mot vad som är arbetarrörelsens klassiska märke. När det gäller att jämna ut de stora ojämlikheterna i inkomster finns det mycket Övrigt att önska av regeringen. Det är inte nog med de hittills genomförda åtgärderna. De är alldeles otillräckliga. Spekulationen i aktier fortgår, och den införda omsättningsskatten ter sig i nuläget ganska marginell. Den skärpning av förmögenhetsskatten som det beslutades om efter valet 1982 har ju på intet sätt medfört att de stora förmögenheterna har minskat. De har tvärtom fortsatt att öka. De stora bolagen ökar år efter år sina vinster, och de räknas nu i många fall i miljardbelopp varje år. Inte heller här har regeringen gått in och försökt att ta in de enorma förmögenheter som arbetarna vid dessa företag skapar åt ägarna. I stället begränsar regeringen de anställdas möjligheter att öka arbetets värde i förhållande till kapitalet. Den utveckling som vi kunde förmärka under de borgerliga åren, att löneandelen av produktionen minskade och kapitalandelen ökade, har fortsatt och riskerar att fortsätta med den utstakade regeringspolitiken. Den försiktighet som regeringen visat gentemot kapitalet och den oförsiktighet som den visat mot de arbetande kan slå tillbaka senare. För en arbetarregering borde det vara mer av socialistiska lösningar än av kapitalistiska. Därför borde också det sista steget i ”den underbara nattens” skatteuppgörelse inte sättas i sjön i vad mån uppgörelsen avser marginalskattesänkningen. Det är, Kjell-Olof Feldt, inte de med höga löner som behöver stora skattesänkningar. Det är inte de högavlönade som tvingas till socialbyråerna landet runt för att få bidrag, så att de och deras familjer kan överleva. Det är inte de högavlönade som behövt göra stora ekonomiska uppoffringar. De kan efter nyår se fram mot en ytterligare väsentlig höjning av levnadsstandarden. Det är samma grupper som alltid har lyckats att förse sig själva med god ekonomisk standard. Herr talman! Slutligen kan jag inte låta bli att reagera litet på Kjell Johanssons yttrande att han ogillar att regeringen valt vpk som regeringspart. Jag förstår att Kjell Johansson har blivit trampad på de ömma tårna, för folkpartiet spelar ju inte längre den roll som det helst skulle vilja göra, nämligen den roll som det spelade 1978-1979, då folkpartiet ”dansade en sommar”. Däremot tycker vi från vpk:s sida att det är bra att socialdemokraterna kommit underfund med att det är bättre för den breda massan i det här landet att arbetarrörelsens partier samarbetar än att man lutar sig åt höger. Högerpolitiken har aldrig tjänat folket i det här landet. Herr talman! Nu är det dags för socialistiskt präglade åtgärder och att åter börja arbeta för jämlikhet och rättvisa.

Herr talman! Jag är rörd av Tommy Franzéns omtanke om folkpartiet och dess regeringsansvar. Jag tycker faktiskt att ni inom vpk totalt uppgett er själva. Ni ställer upp i fråga efter fråga — fastighetsskatten eller vad det vara må — och deklarerar en åsikt. Här i kammaren finns det faktiskt i bänken tre knappar — en för nej, en för ja och en för avstår. Den mittersta, nej-knappen, begagnar ni er aldrig av.
Herr talman! Det är klart att Kjell Johansson och folkpartiet inte trivs i det vatten som de nu tvingas att simma i, för det är kanske en aning unket. Sedan de borgerliga efter 1982 års val fick släppa ifrån sig regeringsmakten har arbetarrörelsens partier vid olika tillfällen kunnat förenas. Jag tänker på exempelvis momsuppgörelsen 1982. Folkpartiet verkar inte kunna vara det statsmannaparti som man hade tänkt sig, i alla fall enligt vad som framgick i ett program i TV en söndagskväll i våras. Folkpartiet trodde att det skulle kunna göra en stor gärning genom att införa en form av borgerlig barnbidragspolitik. Men det gick om intet. Detsamma är förhållandet när det gäller de frågor som i dag debatterats rätt mycket, men som det inte finns anledning att gå in på djupare. Det gäller här att skapa arbete för tiotusentals människor. Jag har förståelse för att Kjell Johansson känner sig litet öm i tårna när, han inte får medverka i politiken och när politiken inte går åt höger utan i stället har vridits något åt vänster.
Herr talman! Den fråga som Tommy Franzén nämnde, momsuppgörelsen, var ytterligare ett exempel på en fråga där vpk gått ut med stora basuner och sagt ett och sedan vikit. Man har tydligen inte upptäckt att det finns en nej-knapp här. Men det är i och för sig bra, för vi fick en utredning som visar att vpk:s mångåriga krav på differentierad moms och borttagande av moms på maten var ett mycket orättvist förslag med tanke på dem som egentligen skulle behöva hjälp, nämligen barnfamiljerna.

Herr talman! Säga vad man vill om de borgerliga oppositionspartierna, men de är ganska bra på vad man skulle kunna kalla för rörlig krigföring. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde var de borgerligas första attackmål att vi skulle bli till ruin för det svenska näringslivet. Sedan visade det sig att industrin blomstrar som den aldrig någonsin gjorde under den borgerliga regeringstiden. Då flyttade de pjäsen och sade att socialdemokraterna kommer att skapa katastrofala ökningar av ett redan katastrofalt budgetunderskott. Sedan visade det sig att budgetunderskottet minskar, och så var också den dagen förstörd. Då lade de om eldriktningen en gång till. Under den gångna vintern och våren har attacken gällt att vi misslyckats i kampen mot arbetslösheten. Nu minskar arbetslösheten, och kulorna slinter också mot det målet. Vad gör de borgerliga då? Jo, ytterligare en förflyttning av artilleriet. Nu gäller det inflationen. I dag vet de borgerliga att vi kommer att misslyckas i kampen mot inflationen. Liksom de visste att vi skulle misslyckas med att få fart på industrin, med att få ned budgetunderskottet och med att minska arbetslösheten, vet de nu att vi kommer att misslyckas med inflationen. Dessutom bara höjer vi skatterna. Hur skulle det vara, herr talman, om de borgerliga företrädarna slutade skjuta och i stället började tänka. Det skulle möjligen göra debatten något mera nyttig för svenska folket. Hur uppstår inflation? Jo, det uppstår genom att man driver en alltför expansionistisk ekonomisk politik. Om man ökar budgetunderskottet, driver upp penningmängden och skapar överhettade marknader, då har man inflation. Sker något av detta nu? Nej, det gör det faktiskt inte. Budgetunderskottet minskar. Likviditeten har inte sedan de förra socialdemokratiska regeringsåren minskat så kraftigt som den nu gör, mätt i oförändrat penningvärde. Vi har inte heller skapat några överhettade marknader. Tvärtom är det allmänt omvittnat att den strama ekonomiska politiken på de flesta områden har skapat en stenhård konkurrens, som håller priserna nere. Vi har ett undantag, och det är skogspriserna, som — beklagligtvis — har gått upp för mycket. Men det är ett uttryck för att skogsindustrin har det så bra att den anser sig ha råd att betala skogsägarna bättre för timmer och ved. Det har jag faktiskt inte hört någon från borgerligt håll klaga över. Tvärtom är det väl en och annan av dem som går hem och räknar inkomsterna från dessa prishöjningar. Varför stiger då priserna i år? Enligt prisoch kartellnämndens senaste prognos, som presenterades i dag, kommer prisstegringen under loppet av 1984 — från december 1983 till december 1984 — att bli 7 90. Jag vill betona att detta betyder att vi sänker inflationstakten i Sverige. Samma index var 10 96 1982 och 9,5 9 i fjol. I år blir det alltså 7 90. Höjningen av de indirekta skatterna svarar för drygt 1 90. Höjda importpriser svarar för ytterligare 1 96, enligt vad vi nu kan beräkna. Höjda livsmedelspriser svarar för 0,5 70 och ökade bostadskostnader för 1,5 90. Sedan har vi den s.k. restposten, som framför allt består av ökade löner och ökade marginaler i näringslivet. Den svarar för 2 90. I vilket av dessa avseenden har vi misslyckats? Vad är ett uttryck för en misslyckad, alltför expansionistisk eller inflationistisk politik? En stor del av prisökningen beror på att vi i somras tvingades höja räntan, därför att den amerikanska regeringens budgetunderskott driver upp den internationella räntenivån. Jag tror inte att någon borgerlig representant här skulle vilja hävda att man hade kunnat göra på annat sätt. Under den borgerliga regeringsperioden steg räntan från 6 96 till 12 76 — om nu någon inte kommer ihåg detta. Har vi misslyckats genom att vi enligt av den borgerliga riksdagsmajoriteten fattade beslut nu avvecklar räntesubventionerna för bostäder och därmed ökar hyrorna? Det har ni allihop varit med om att besluta om, och sedan har räntehöjningen också spelat in. Är det ett inflationistiskt misslyckande att landets jordbrukare faktiskt också måste få en inkomstökning? Sedan har vi konstaterat att det i ett avseende inte har gått som regeringen önskade, nämligen att lönekostnadsökningen blev något för stor. Redan i våras konstaterade vi att vi inte skulle klara inflationsmålet på 4 96. Efter sommarens räntehöjning deklarerade vi klart att inflationen skulle bli 6 90. Där är vi nu, och om riksdagen antar det förslag vi har lagt fram läggs det på 19 till, och så kommer vi upp till 7 9o. Vad som har hänt är alltså att vi för att fortsätta hålla ekonomin i balans tvingas att höja vissa punktskatter. De driver upp prisindex med ytterligare en procentenhet. Är detta detsamma som en inflationistisk ekonomisk politik? I alla sammanhang — utom möjligen i denna kammare — skulle man hävda att det är motsatsen. Vi får ett lägre budgetunderskott än vi annars skulle ha haft och en lägre ökning av likviditeten, vi har chansen att sänka räntorna, vi får ett lägre efterfrågetryck, vi får ett mindre underskott i bytesbalansen och vi får ett ökat svängrum för den ekonomiska politiken att bekämpa inflationen. Vi hävdar att Sverige är på rätt väg. Det är klart att folk då frågar sig varför vi måste gå ut med skattehöjningar denna höst. Det är nödvändigt för oss att göra alldeles klart att huvudorsaken till att den socialdemokratiska regeringen måste föra denna mycket strama finanspolitik är följande: De borgerliga regeringsåren kostar oss 8 miljarder kronor varje år i ökade ränteutgifter. Det är räntorna på de 400 miljarder som man lånade upp under de år när man skröt med att man skulle sänka skatter och öka utgifter. Det är de 8 miljarderna vi har att tampas med. Jag ser inte så många här just nu som är ansvariga för dessa 8 miljarder, men de borde egentligen avkrävas detta ansvar varje dag. Eftersom så många i de replikskiften jag har kunnat lyssna till har upprepat påståendet att skattetrycket i Sverige nu stiger, vill jag påpeka att detta är fel. Skattetrycket stiger inte i Sverige. Nästa år sänks inkomstskatterna i sådan utsträckning att skattetrycket torde förbli oförändrat. Stig Josefson sade en sak som kanske var humoristiskt menad. Han sade att det drivs en kolossalt bilfientlig politik när man höjer bensinskatten med 50 öre. Jag visste inte att centern var bilistpartiet framför andra. Jag måste fråga Stig Josefson: Hur kunde Stig Josefson ställa upp för den bilfientliga politik som höjde bensinskatten med 75 öre under de år han stödde regeringen? Var inte det lika bilfientligt eller, om vi skall räkna noga, 50 26 mer bilfientligt? Vi döljer inte att detta är en åtstramning, som vi anser nödvändig för att klara samhällsekonomin och sysselsättningen. Såvitt jag förstår instämmer alla borgerliga talare i denna debatt i att det måste göras åtstramningar och att budgetunderskottet är för stort. När de hävdar att vi väljer fel väg, måste man fråga: Vilken är då den rätta vägen? Vi får jämt höra att det skall ske genom besparingar. Jag har lyssnat till de borgerliga partiledarna i radio, i TV och överallt där de har fått framträda. De säger att vi skall klara detta genom besparingar. Då är det två frågor man ställer sig: Har då dessa partier det recept som de inte hade under de år de satt vid makten? Och framför allt, nu när man väntar sig beskrivningar av de umbäranden som förestår för det svenska folket: Har de borgerliga partierna ett recept på åtstramning som inte drabbar de enskilda medborgarna, som inte känns i människors plånböcker? Har ni det magiska trollspöet i era händer, så att ni kan dra in pengar från människor utan att de upptäcker det? Moderaterna skall ju bli det statsbärande regeringspartiet, om de borgerliga vinner valet, och Adelsohn skall bli statsminister — det har han så att säga fått intyg från Fälldin på. Därför kan det vara intressant att se på vad som är moderaternas budgetpolitik. Hur skall de spara pengar och dessutom sänka skatterna? Ja, moderaterna har varit dumma nog att precisera en rad förslag. Ett förslag innebär en sänkning av den statliga inkomstskatten genom fullt indexerade skatteskalor och lägre marginalskatter. Man skall slopa avdragsbegränsningen vid inkomstbeskattningen — det gäller framför allt dem som tjänar mer än 130 000 kr. per år. Sedan vill man i och för sig höja skatter också — man vill sänka schablonavdraget vid inkomstbeskattningen med 500 kr., och man vill avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Men det medför ju skattehöjningar som bara drabbar medlemmar i fackföreningar och vanliga inkomsttagare, och dessa räknas kanske inte när moderaterna skryter med att de bara sänker skatter och inte höjer några. Vidare vill moderaterna minska kompensationen i sjukförsäkringen till 60 90 de första tio dagarna. De vill göra våldsamma upptrappningar av den garanterade statliga räntan, något som kommer att påverka boendekostnaderna i hyresoch bostadsrättsfastigheter. De vill också dra in mängder av statsbidrag till kommunerna. Vi har gjort en mycket försiktig kalkyl på vad detta innebär när man ser totaliteten av den moderata budgetpolitiken på dessa områden. Vi har valt ut tre typer av hushåll. Den ena är en familj där en av makarna tjänar 200 000 kr. och den andra 120 000 kr. per år — vad jag skulle vilja kalla en höginkomsttagarfamilj; de tjänar 320 000 kr. tillsammans. De har två barn och bor i villa. Om de moderata förslagen genomförs nästa år får denna familj en höjning av sin disponibla inkomst med 5 500 kr., och det är ju fint — för den familjen. Vårt andra exempel gäller en familj där den ena maken arbetar heltid och tjänar 100 000 kr. om året och den andra arbetar halvtid och tjänar 45 000 om året. Den familjen har också två barn men bor i hyreshus. Där händer någonting helt annat. Den familjens disponibla inkomst minskar med 6 500 kr., om moderaternas förslag genomförs. En ensamstående som har ett barn och som är lågavlönad och tjänar 69 000 kr. får sin disponibla inkomst minskad med 5 800 kr. Detta belopp skall, herr talman, tas från en bruttoinkomst på 69 000 kr. Den familj som tjänade 320 000 fick 5 500 kr. mer. Som fördelningspolitik är detta naturligtvis precis vad man väntar sig av ett parti som tror sig företräda de välsituerade. Det måste väl också finnas ett parti som driver den här politiken. Men det som inte kan accepteras ur moralisk eller politisk hederlighetssynpunkt är att moderaterna inte vågar tala om vad deras politik innebär. Och vad som är ännu värre: Man har här i dag timme efter timme hävdat att med moderaterna i Rosenbad och regeringskansliet och med Ulf Adelsohn i statsministerstolen kommer ingen att behöva betala för budgetunderskotten. Jag har inte sett att man pekat ut någon som skulle drabbas av någonting. Men en minskning av den disponibla inkomsten med 5 000 å 6 000 kr. om året är faktiskt mycket kännbar. De skattehöjningar vi nu har föreslagit kan för de här familjerna handla om ungefär 1 500 kr. Eftersom de borgerliga säger att de skall inte bara rösta emot fastighetsskatten utan också avskaffa den om de vinner valet nästa år, har vi särskild anledning att begrunda vad de i så fall skall göra i stället — de kommer då att tappa ganska mycket pengar i inkomster. Jo, enligt vad jag förstår skall de gå ut till folk och säga: Nu skall vi spara pengar genom att minska räntebidragen. Det är nämligen fult att ha räntebidrag, och det är fint att avskaffa skatter. Men då kanske man ändå bör tala om — kräver inte hederligheten det, herr Wachtmeister? — att någon skall betala också det. Vi har tittat på hur det skulle slå i Nacka — det råkar vara min hemkommun. Den som bor i en av ”allmännyttans” hyreslägenheter, byggd i början av 1970-talet, får en hyreshöjning på 2 200 kr. om året — bara genom den enda åtgärden! Den som har en bostadsrätt, en HSB-lägenhet på fyra rum och kök, byggd i slutet av 1960-talet, åker på en hyreshöjning på 5 100 kr. Är det inte siffror värda att sprida av de moderata profeterna, för att tala om att även deras politik kostar någonting för vanligt folk? I stället ondgör de sig över att regeringen faktiskt måste ta ansvar för att klara de skulder de borgerliga lämnat efter sig. Ni kan invända att det här är en skräckskildring av borgerlig fördelningspolitik och borgerlig budgetpolitik och säga: Så kommer det aldrig att bli om vi kommer tillbaka till makten. Det är bara det att så här var det när ni hade makten! Vi har räknat igenom hur det gick för barnfamiljerna i Sverige under de sex borgerliga regeringsåren. Kombinerar man skattehöjningar, avgiftshöjningar, försämrade sociala villkor och reallönesänkningar förlorade en barnfamilj i de vanliga inkomstlägena mer än en månadslön per år under de åren. Levnadsstandarden sänktes med 14 000 kr. om året. Därför får ni tala om hur ni under de kommande åren tänker höja levnadsstandarden med er skatte och utgiftspolitik, och det måste ni göra med stor tydlighet om ni skall bli trodda. Det har förts en debatt om de familjepolitiska förslag som framlagts för nästa år. Man säger att det blir ingenting över. Regeringen och riksdagsmajoriteten har lurat folket, säger man, därför att vi inte talat om att vi också finansierar förbättringen för barnfamiljerna. Man har släpat fram en grupp som inte kommer att få mer än 32 kr. i förbättring — det är det stora paradnumret. Jag hörde någon familjerådgivare från sparbankerna kasta sig in i den politiska debatten med den uppgiften. För att komma fram till den siffran måste man välja ut personer som har mycket höga inkomster och som bara har ett barn. En mera vanlig familj med två barn, där den ena maken heltidsarbetar inom industrin och den andra halvtidsarbetar som kontorist, får ett tillskott på 2 800 kr. Har familjen tre barn får man en förbättring med 5 300 kr. Och man kan fortsätta. Men vad man inte tar med är att vi inte bara höjer barnbidragen — vi förbättrar flerbarnstillägg, studiebidrag och bostadsbidrag, och garantinivån i föräldraförsäkringen höjs med närmare 30 20. Vidare gör vi ytterligare ett antal riktade förbättringar, så att både bidragsförskott och bostadsbidrag kommer att omfatta också familjer med äldre tonåringar som studerar, och det är ingen oviktig sak för dem. Säger man inte någonting mera än vad som har sagts hittills har man speglat en mycket liten del av verkligheten för barnfamiljerna nästa år, och det kommer barnfamiljerna att upptäcka, hoppas jag. Sammantaget innebär den familjepolitik vi står för att det blir en allmän höjning av barnstödet, det blir en omfördelning från icke-barnfamiljer till barnfamiljer, familjer med många barn och familjer med låga inkomster gynnas särskilt, och familjer med äldre tonåringar som studerar får ett ökat stöd. Jag skulle vilja säga till Tommy Franzén: Detta är riktigt bra socialdemokratisk fördelningspolitik. Kanske får jag också tillägga, eftersom jag hörde Tommy Franzén berömma Ernst Wigforss, att det var Wigforss som Tommy Franzéns föregångare i kommunistpartiet alltid skällde för att vara en kapitalistisk lakej. Om ni skall använda honom som ett föredöme, gör det i så fall med omsorg — eller hämta föredömena från det egna partiet. Slutligen, herr talman, vill jag kommentera Kjell Johanssons inlägg. Han sade, eftersom han inte kan förneka att skatter och avgifter höjdes under de borgerliga regeringsåren, att dessa höjningar var försvarbara. De borgerliga skatteoch avgiftshöjningarna gick nämligen till bra ändamål. De gick till folkpensioner, barnbidrag och barnomsorg. Vart går då de skattehöjningar vi nu föreslår? De går till insatser för att ge folk arbete. De går till höjda barnbidrag. De går till ökade utgifter för barnomsorgen. De går till ökade utgifter för folkpensionerna. Uppriktigt sagt förstår jag inte alls varför Kjell Johansson framför det argumentet. Höll det under de borgerliga åren, då håller det också under den socialdemokratiska regeringstiden. Om skattehöjningar går till angelägna och bra ändamål kan kanske t.o.m. en folkpartist försvara dem — om han vågar för moderaterna, som sitter runt omkring och bevakar honom. Men en fråga kvarstår: Varför höjde ni över huvud taget några skatter? Ni säger ju nu att skattehöjningar av alla slag är absolut förbjudna. Varför gjorde ni inte då som ni säger att ni kan göra nu? Varför finansierade ni inte era ökade utgifter med besparingar, det som ni nu säger är så enkelt och lätt att göra? Herr talman! Frågan är alltså: Varför är det en sådan skillnad mellan borgerliga partier i regeringsställning och borgerliga partier i opposition? Är det den berömda skillnaden mellan en falsk och en äkta spanjor? Under era sex år i regeringsställning hade ni 10,5 96 inflation per år. Nu garanterar ni att ni klarar att få ned inflationen helt utan att anstränga er. På sex år åstadkom ni 400 miljarder i ökad statsskuld. Nu vet ni precis hur ni skall göra för att i stort sett ta bort budgetunderskottet utan att någon märker det. Under era sex år lyckades ni inte göra något annat än bibehålla de skatter som ni anser förtrycker människorna och landet. I dag vet ni precis hur ni skall göra för att sänka skattetrycket hur enkelt som helst. Herr talman! Den rörliga krigföringen i den borgerliga propagandan har nu gått så långt att de borgerliga riktar kanonröret mot sig själva.

Herr talman! Det är märkligt att finansministern, när han nu går in i debatten, knappast alls nämner chockhöjningen med 50 öre av bensinskatten eller elskattehöjningen, som skall dra in mer än 4 miljarder till statskassan. Han talar om andra saker. Finansministern talar exempelvis om inflationen. Målsättningen var att den skulle bli 4 96, men nu säger finansministern att den blir 7 76, och det kan bli så att de 4 procenten fördubblas till 8 96. Hade finansministern varit med här i kammaren i eftermiddags, skulle han ha hört att Ulf Adelsohn vid två tillfällen frågade Olof Palme vilka med oss jämförbara länder, förutom Italien, som hade en högre inflationstakt. Statsministern blev honom svaret skyldig. Nu skyller finansministern den högre inflationen på att USA höjde räntan. Att skylla detta på USA går bra, men man talar inte om att USA har hjälpt till att skapa en högkonjunktur åt Europa. Finansministern skyller också på att lönekostnaderna har blivit för höga. Han sade inte att det var arbetsgivarnas fel, men han kanske tänkte det. Sedan säger finansministern att vi för en annan politik i regering än i opposition. I ett avseende för socialdemokraterna samma politik. Under de borgerliga regeringsåren sade socialdemokraterna nej till alla inbesparingar, och nu säger man också nej till sådana. Jag har med stort intresse tagit del av den bok, Samtal med Feldt, som två socialdemokratiska chefredaktörer har skrivit och som härmed får litet gratisreklam. Där säger finansministern om metoden att återvinna ekonomisk hälsa: ”Det finns bara två metoder vi kan använda. Antingen skär vi ner de offentliga utgifterna, eller också höjer vi skatterna.” I det här fallet har man alltså inte vågat skära ner de offentliga utgifterna, man har bara höjt skatterna. Finansministern kritiserar oss för att vi vill minska vissa subventioner. Men finansministern säger ingenting om att vi i gengäld vill ha lägre skatter, så att det är lättare för människor att undvara dessa subventioner. Finansministern säger att vi var dumma nog att tala om vilka inbesparingar vi ville göra. I nästa ögonblick säger finansministern att moderaterna måste tala om var man skall ta sina inbesparingar. Det går inte riktigt ihop. Jag ser att min taletid är ute, så jag får väl utveckla detta mera i min nästa replik.

Herr talman! När det gäller bensinskattehöjningarna använder finansministern det räknesättet att han jämför vad som skedde under en sexårsperiod med vad som skedde vid ett enda tillfälle. Finansministern och även en hel del andra talare från socialdemokraterna har i dag talat om hur industrin blomstrar och hur lycklig utvecklingen har varit sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Det gör att jag ställer frågan: Anser finansministern att Sverige är helt oberoende av vad som sker i den övriga delen av den industrialiserade västvärlden? Har finansministern helt glömt bort den kris som drabbar hela industrivärlden? Har finansministern glömt bort den stegring av oljepriserna som skedde under 1970-talet? Var fanns egentligen alternativet till den förda politiken under den tid de borgerliga regeringarna fanns till? Från talarstolen i riksdagen frågades i stället gång på gång varför man inte gjorde mer för att rädda den svenska industrin — det var det genomgående temat. I dag är det precis som om allt som gjordes under den tiden var otillräckligt. Finansministern frågar varför det är så stor skillnad mellan de borgerliga partierna i regeringsställning och i opposition. När man har hört de krav som ställdes under åren 1976-1982, kan den frågan i minst lika hög grad riktas till socialdemokraterna.

Herr talman! Med undantag för något år upplevde västvärlden under de sex år då vi hade borgerliga regeringar den djupaste depressionen efter kriget. Det här jämför finansministern med ett år när vi har en högkonjunktur och när världshandeln ökar med 8 96. En sådan jämförelse är med förlov sagt naiv. Den ekonomiska aktiviteten avtog på ett fruktansvärt sätt under denna tid. Inom exempelvis stålindustrin sjönk världshandeln till bråkdelar av vad den tidigare varit. Inom varvsområdet, där vi felaktigt hade satsat på stora skrovbyggen, blev hela vår svenska världsindustri en enda ruin. I fråga om stålindustrin var det som sagt likadant. I vilket läge skedde det? Jo, i ett läge där vi åren dessförinnan hade höjt lönerna med drygt 20 96 per år. Med fullt användande av sin pedagogiska förmåga försöker finansminis tern nu att förklara för svenska folket att om vi skall upprätthålla vår internationella konkurrenskraft, kan vi inte höja lönerna med mer än 5 9. Detsamma är även fallet när det gäller att hålla inflationen i schack. Men fanns inte de här ekonomiska sambanden när vi tog vid 1976? Gällde inte samma ekonomiska lagar i mitten av 1970-talet? Var det inte det här som medförde den inflation som blev fallet? Var det inte det här som slog ut svensk industri? Var det inte en recession som kom? Självfallet var det så. Gör inte en så generande enkel jämförelse, utan låt oss i stället hålla oss litet grand till saken. Finansministern sade att vi har upphört att fästa avseende vid arbetslösheten. Nej, det har vi inte alls gjort. Enligt konjunkturinstitutet kommer arbetslösheten på nytt att öka nästa år — alltså i ett läge där världshandeln ökar med 5,5 96. Vi är således inte fria från problemen med arbetslösheten. Nu talar finansministern vidare om att man kommer att misslyckas med inflationen. Nej, så är det inte. Den har ni redan misslyckats med. Priserna har redan höjts lika mycket som de skulle ha ökat under både 1984 och 1985. Det är ett faktum. Ni har, som sagt, misslyckats. Ni kan alltså inte uppnå ert mål annat än genom att inflationen skulle stanna vid 0 26 under nästa år, och den chansen är inte stor. Att ha tre minuter till sitt förfogande är litet i underkant när man skall svara på alla frågor som ställts. Jag får väl återkomma. Låt mig bara nämna det här med oljekrisen. Den svenska oljenotan ökade under ett år med 10 miljarder. Skulle vi då ha underlåtit att pressa ned oljeberoendet i syfte att höja skatter?

Herr talman! Det, Tommy Franzén, är socialdemokratisk fördelningspolitik. Ja, så avslutade finansministern sin polemik med mig — eller också utgjorde det påståendet en del av densamma.

Men det förhöll sig faktiskt på det viset att socialdemokraterna i de diskussioner som fördes om hur familjestödet och barnbidragen skulle utformas för nästa år var på väg att — skulle jag vilja säga — i varje fall sätta sig i knät på borgerligheten och göra upp med denna. Men då hade finansministern, antar jag, inte stått och sagt att det här är socialdemokratisk fördelningspolitik. I så fall hade en uppgörelse inneburit att man hade gått in på helt andra bedömningsgrunder. Man skulle ha dragit in skattesystemet som en del av det hela, i enlighet med det moderata förslaget i fråga om beräkningarna för barnfamiljerna. Jag skall inte uttala mig om vad finansministern har sagt eller inte sagt. Men att säga att det här var fråga om socialdemokratisk fördelningspolitik hade varit ett avsevärt sämre och mindre hedrande epitet. Vad vi vänder oss emot när det gäller den socialdemokratiska fördelningspolitiken är framför allt det faktum att man är så mån om att åstadkomma marginalskattesänkningar som berör dem som har höga inkomster. Det är de som gör de stora förtjänsterna i detta avseende. Det är de som får de stora skattesänkningarna. Denna grupp i samhället har inte behov av sådana ökade disponibla inkomster, tvärtom. I motsats till de arbetande har de förhållandevis gott ställt. Vad jag menar är att socialdemokraterna inte angriper problemet med den enorma förmögenhetsöverföring som skett under de senaste sju åtta åren. Det är att socialdemokraterna fortfarande inte har gjort några sådana ingrepp, utan att det är mycket lönsamt att spekulera i aktier. Det är att den socialdemokratiska regeringen i detta läge — när man inte vill angripa de stora förmögenheterna och de höga inkomsterna osv. — går in och sätter ett tak inför lönerörelsen, vilket innebär att det är arbetarna som kommer att få de lägsta nominella löneökningarna.

Herr talman! Det gjordes vissa ansatser att hålla försvarstal för den borgerliga politiken. Det är väl bra — den kan behöva försvaras.

tänker sänka skatten med 6 000 kr.? I så fall är det något fel på alla de skatteskalor som moderata samlingspartiet har spritt omkring sig de senaste åren — de som tjänar 69 000 kr. får inte ett öre i skattesänkning av herr Wachtmeisters parti. Det är möjligt att moderaterna har kommit med någon helt ny skattereform som jag inte känner till. Jag vill få ett besked: Kommer detta löfte till samtliga landets barnfamiljer att stå sig längre än de minuter som den här debatten varar? Vi har många gånger sagt att framgången med devalveringen sammanhängde med att vi råkade devalvera i rätt ögonblick — där har vi haft tur. Devalveringen kom i ett skede när den internationella konjunkturen förbättrades. Det har gett extra skjuts åt exporten. Vi har också varnat för att det kommer att bli kärvare när nu konjunkturen mattas av utomlands. Men när vi genomförde devalveringen sade alla de borgerliga partierna att det skedde vid sämsta möjliga tidpunkt. Devalveringen var fel inte bara i sig utan också beträffande tidpunkten. Men min poäng var en helt annan, nämligen att ni hävdade att allt skulle gå åt skogen, trots devalveringen och trots konjunkturförbättringen. Det hävdade ni ett helt år, tills det inte gick längre. Då släppte ni den visan. Det är därför som man frågar sig på vilket sakligt underlag ni hävdar att vi kommer att misslyckas med vad vi nu har föresatt oss. Jag vet inte hur mycket det är värt att återvända till de borgerliga regeringsåren, förutom för att ställa dem i relation till vad ni nu tror er uträtta. Men rätt skall vara rätt: Vi har aldrig förnekat — inte heller under oppositionstiden — att Sveriges ekonomi utsattes för mycket stora påfrestningar, att åren 1976-1982 skulle ha varit mycket problemfyllda och svåra år för vilken regering som helst. Men den fråga som ställs är: Är det lättare framöver? Om det är lättare måste det bero på något som hände mellan 1982 och 1984. Men det ni gör anspråk på är att under en ny borgerlig regeringsepok undvika alla de misstag som eventuellt gjordes under den förra epoken — nu är ni bättre rustade på alla områden för att klara de problem som ni inte klarade upp under de föregående sex åren. Oppositionen förkastar regeringens hela ekonomiska politik. Allt vad vi gör har varit åt skogen. Från den 8 oktober har vi dag efter dag gjort fel, och vi gör fel också nu, när vi genom skattehöjningar försöker förbättra budgetläget och klara sysselsättningen. Trovärdigheten i dessa angrepp är möjligen något skamfilad på grund av era tidigare misslyckade förutsägelser om hur det skulle gå med vår politik och på grund av era egna meriter på området. Vi förutser en period framöver när vi kommer att ha ett antal svåra passager att ta oss igenom. Vi har försökt förklara för folk att vi kan lösa vissa problem, att vi får lösa andra problem successivt och att vi får uppskjuta lösningen av ytterligare andra problem. Vi säger inte att vi klarar allt på en gång, men vi har successivt betat av mycket väsentliga avsnitt av de problem som Sverige har fått under de senaste fem tio åren. Vi vill inte undandra oss det ansvar som vi kan ha för att problemen en gång uppstod. Vi gör nu ett försök med två parallella verksamheter. Den ena är att inte genom finansoch penningpolitik ge ekonomin inflationsimpulser. Jag tror inte att någon ekonom kan hävda att vi gör det. Den andra verksamheten innebär att vi med fördelningspolitik, så långt vi kan driva den, skapar en rättvis fördelning av de bördor som otvivelaktigt måste läggas på människor. Då måste vi också ha möjlighet att tala om för människor vad helheten i denna politik innebär. Jag har försökt göra det genom att beskriva bl.a. den familjepolitik som bedrivs. Det har sagts att skattehöjningarna skulle förstöra förutsättningarna för avtalsrörelsen och ruinera den. Jag tror att merparten av landets löntagare klart har insett att pengar inte kan användas två gånger. Vi måste ha pengar för att klara jobben och för att klara en förstärkning på familjepolitikens område. Dessa pengar kan inte användas en gång till för att höja penninglönerna. Vi har åtskilliga gånger tidigare försökt använda pengar två gånger, och resultatet har bara blivit inflation. Det är precis samma förutsättningar nu. Av reaktionerna från löntagarorganisationerna tror jag mig förstå att de begriper detta. Därför, herr talman, är jag fylld av förtröstan på att det skall gå att klara en sådan utveckling av våra kostnader och priser att vi når det väsentliga målet, nämligen att minska arbetslösheten och förstärka produktionskraften i landet. Det är bara förstärkt produktionskraft och ökad produktion som kan ge oss ökade reallöner och ökade reala resurser. I detta arbete tror jag att vi kommer att få ett brett stöd.

Herr talman! På sina egna och alla barnfamiljers vägnar vill finansministern ha besked om hur vi moderater vill underlätta barnfamiljernas situation. Frågan förvånar mig något, för finansministern har väl inte underlåtit att läsa våra partimotioner. I våras kom ett förslag, som jag redogjorde för i mitt första anförande, om ett avdrag på kommunalskatten på upp till 15 000 kr. per barn, utbyggt efter tre år. Detta måste finansministern vara medveten om. Jag kan inte låta bli att än en gång citera ur den förträffliga boken Samtal med Feldt, där finansministern säger: ”Om jag emellertid betraktar den dagsaktuella situationen kan jag ju med lätthet spåra förekomsten av en utbredd skattetrötthet. Jag tror inte att socialdemokratin längre skulle kunna få med sig människorna om den insisterade på att ytterligare höja skatteuttaget i något mera påtagligt hänseende. Om man ser problemet rent praktiskt, kan man dessutom tillägga, att vi inte längre har några skattekällor kvar att ösa ur.” Den reaktion som finansministern förutspådde kom i Aftonbladet i dag, och där kan finansministern läsa alla ilskna insändare. Finansministern säger alltså att det inte längre finns några skattekällor kvar att ösa ur. Då skall jag ge finansministern ett tips. Finansministerns partivän, Kommunalarbetareförbundets ordförande Sigvard Marjasin, yttrade för någon tid sedan att invånarna i den kommun som har landets högsta kommunalskatt bevisligen likväl betalar sin skatt. Därav drar Marjasin den slutsatsen att denna höga kommunalskatt skulle kunna betalas i alla - kommuner, varigenom kommunerna skulle tillföras ytterligare ca 11 miljarder kronor per år. Tycker finansministern att det är en bra idé?

Herr talman! Finansministern sade att han blir beskylld för att allt vad regeringen gör är fel. Nej, så vill jag inte påstå att det är. Jag tycker faktiskt att ni är på rätt väg, samma väg som vi försökte gå under våra år i regeringsställning. Men ni gör fel när ni jämför ett år då världshandeln väntas öka med 8 96 med den värsta och längsta lågkonjunkturperiod som vi har haft efter kriget. Det tycker jag att ni skall sluta med. Jag tycker också att ni gör fel när ni skryter så våldsamt över resultat baserade på detta enda år. Dessutom tycker jag att ni gör fel när ni dammsuger hela den svenska ekonomin efter nya skatter att införa och gamla att höja. Det är inte den rätta vägen. Den rätta vägen är att skapa en vilja hos människor att arbeta, och det vill man om man får ut något av sitt arbete. Jag tror att det var under den ekonomiska debatten som finansministern här i kammaren sade att en del dödkött ännu återstod att skära bort inom svensk industri. Då vill jag bara ha sagt att det faktiskt var borgerliga regeringar som inte bara skar bort dödkött inom svensk industri utan faktiskt gjorde rejäla amputationer i svensk industri. Detta kostade oerhört mycket pengar. Jag vill inte påstå att varenda sak vi gjorde var riktig, långt därifrån. Hade vi fått göra om det i dag skulle vi ha gjort på ett annat sätt, alldeles säkert. Men att vii dag njuter frukterna av den operation som svensk industri genomgick då den effektiviserades, moderniserades och övergick till en produktion som har framtiden för sig är en sak som är helt klar. Jag tycker att vi i fortsättningen borde föra debatten i den här kammaren utifrån sådana ganska enkla kända fakta. Då skulle debatten kunna bli mycket mer konstruktiv, och den skulle kunna leda landet framåt.

Herr talman! I mitt första anförande ställde jag till finansministern en fråga som jag gärna vill upprepa: Står socialdemokraterna kvar vid den målsättning som man kom överens om i trepartiöverläggningarna om den framtida målsättningen för skatterna, nämligen att för 90 96 av inkomsttagarna borde inte marginalskatterna uppgå till mer än 50 96? Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få ett svar på den frågan, för centern har hela tiden hävdat att centern står kvar vid överenskommelsen. Det skulle klara ut begreppen om finansministern ville svara på den frågan. Jag fick inget svar på frågan om vi skulle anse att Sverige kan stå helt oberoende av vad som sker i den övriga industrivärlden. Finansministern sade dock: Vi hade tur att devalveringen kom just vid samma tidpunkt som konjunkturuppgången. Det tycker jag är ett bra erkännande av finansministern. Det tar bort något av det självberöm som vi har hört tidigare i dag av regeringens företrädare. Det var konjunkturuppgången som starkt bidrog till denna utveckling. Sedan måste väl ändå finansministern känna samma oro som vi när det gäller inflationsutvecklingen. Finansministern har själv tryckt på att målsättningen är att hålla inflationen lägre än den har blivit. När man sedan säger att inflationen ligger högre i de länder som konkurrerar mest med oss på världsmarknaden tyder det på att också finansministern hyser oro. Det är därför vi trycker på det nödvändiga i att vidta åtgärder, så att inte den positiva effekt som en devalvering kan innebära äts upp. Man måste se också på statens utgifter och begränsa dem. Man kan inte åstadkomma förbättringar bara genom att öka belastningen på den enskilde medborgaren. Man måste också se hur man kan göra begränsningar på utgiftssidan.

Herr talman! Jag måste ta denna andra replik i anspråk för att ta upp frågan om Wigforss. Jag menar att Ernst Wigforss faktiskt hade en ideologisk framsynthet. Han hade en vision om jämlikhet och rättvisa, och han hade också ett socialistiskt perspektiv. Han medverkade till att ta fram arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Det var ett program som tog upp nödvändigheten av samhällelig planering, nödvändigheten av att planera ekonomin och inte låta marknadskrafterna styra på det sätt de har gjort och gör. Det var ett program som tog upp nödvändigheten av att föra över väsentliga delar av produktionsmedlen till samhället. Det var ett program som också tog upp bostadspolitiken ur ett för dåtiden mycket radikalt perspektiv. Det sades att man måste bygga upp bra och billiga bostäder, så att alla hade råd till en ordentlig bostad. Detta är frågor som man naturligtvis kan titta på och sätta i relation till vad som händer i dag: Tyvärr är det alldeles för litet av samhällelig planering av ekonomin. Vi har alldeles för litet — eller nästan ingenting — av överföring av viktiga produktionsmedel till samhällelig styrning. Bostadspolitiken skall vi kanske, för finansministerns skull, inte tala speciellt högt om. Jag menar att Wigforss hade visioner som jag tycker att dagens socialdemokrater borde avundas honom. Vi kommunister anslöt oss till arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Vi ansåg att det var ett bra och radikalt program. Det var framsynt och jämlikhetssträvande — men tyvärr kom det aldrig att förverkligas. Jag tror inte att det var enbart Ernst Wigforss fel. Finansministern tar upp det faktum att Wigforss kallades kapitalistlakej. Det är möjligt, men den här diskussionen gäller Wigforss som socialdemokrat och socialdemokratisk finansminister, och i förhållande till dagens finansminister — och detta säger jag utan att göra någon värdering av den nuvarande finansministerns intervjubok.

Herr talman! Knut Wachtmeister citerade ett uttalande av mig om att vi ansåg det omöjligt att ytterligare öka skatteuttaget i något påtagligt avseende. Det är riktigt. Det är ett uttalande som jag har gjort och som också har gjorts av den socialdemokratiska partikongressen. Men som jag redan har sagt ökar inte skattetrycket mätt såsom andel av vår nationalinkomst. Det kommer att ligga ganska stilla. Sedan tror jag att Kjell Johanssons minne sviker honom, när han påstår att hela den borgerliga regeringsperioden var en enda lång lågkonjunktur. Så var det faktiskt inte. Det var en ganska präktig högkonjunktur 1979 och 1980. Just då, mitt i en högkonjunktur, valde folkpartiregeringen, som bredde ut sig över landet, att föra den mest expansiva finanspolitiken på många år. Det förstörde grundligt förutsättningarna för de kommande tre borgerliga åren. Det kanske är folkpartiets bestående insats i regeringsställning. Stig Josefson frågade mig om skatteuppgörelsen. Han sade att centern står kvar vid uppgörelsen. Det var faktiskt dagens nyhet för mig. Det visste jag inte. Jag har fått höra av centerns ordförande åtskilliga gånger att man har hoppat av uppgörelsen därför att vi gjorde det först. Svårigheten har varit att få folkpartiet och centern att diskutera den del av uppgörelsen som handlade om att skattereformen var knuten till hur utvecklingen av lönerna skulle bli under de år som den genomfördes. Det gällde fördelningen av löneutrymmet. Vi gjorde ett gemensamt uttalande, som alla tre partierna stod bakom. För att genomföra skattereformen på avsett sätt var det faktiskt ett villkor att de som inte fick ut någonting av marginalskattesänkningen skulle få en större Enligt vår mening uppfylldes inte detta villkor. Därför har vi i enlighet med uppgörelsen gjort vissa ingrepp i det ursprungliga beslutet. Men den delen av skatteuppgörelsen vill centerpartiet märkligt nog aldrig höra talas om. Det fanns faktiskt en fördelningspolitisk tanke och en fördelningspolitisk uppgörelse. Står Stig Josefson nu fast även vid den, har det politiska scenariot förändrats på ett sätt som i varje fall för mig ter sig mycket intressant. Vad jag sade till Tommy Franzén var avsett att varna honom för att falla in i Gösta Bohmans dåliga vana att till moderata samlingspartiet kollektivansluta döda socialdemokrater. Det älskade han att göra, för han visste att de inte kunde säga emot. Jag anser mig lika väl som Tommy Franzén känna till Wigforss betydelse för den socialistiska idédebatten och den socialdemokratiska praktiska politiken. Men jag vill varna för att det missförståndet skall uppstå att han någonsin var något annat än en fiende, sett från kommunistisk synpunkt. Till slut, herr talman, vill jag tillägga en sak. Jag har lyssnat på debatten här i dag och de våldsamma angreppen från borgerligt håll på regeringen och de förslag som vi lade fram i går. Samtidigt hävdar man att den borgerliga finanspolitiken leder till ett mindre budgetunderskott och en lägre inflation än regeringens finanspolitik. Men nu när ni skall skriva era motioner med anledning av den proposition som har lagts fram i dag, har ni chansen. Visa nu fram era besparingar och er alternativa politik. Dessutom bör ni ta en chans till. Ni har enat er om vem som skall bli statsminister i nästa regering. Passa då på att också ena er om vilken politik den regeringen skall föra.

Herr talman! Både vi här i riksdagen och svenska folket i gemen har fått höra ideliga triumfrop från regeringen om hur bra det går för svensk ekonomi. Nu senast har vi hört det av herr finansministern. Ja, nog går det bra för vissa företag i vissa branscher. Det är huvudsakligen våra stora exportföretag, som visar näst intill rekordsiffror. Det kan den svenska regeringen tacka Reagan eller rättare sagt dollaruppgången för. Vad vi nu upplever är i själva verket en ekonomisk brittsommar, några vackra och varma dagar i ett annars höstlikt väder. Ekonomerna är ju överens om att en konjunkturnedgång kommer redan nästa år, och i vissa branscher i svensk ekonomi har sådana tecken redan visat sig. Det är också en varnande signal att konkurserna hittills i år ökat med 14 96. Sverige kommer att drabbas särskilt hårt av en konjunkturnedgång, eftersom vi trots de s.k. goda tiderna inte haft någon nämnvärd minskning av den reella arbetslösheten, vilket påvisats flera gånger i debatten här i dag. Den nedgång i den amerikanska ekonomin som man väntar kommer att slå speciellt hårt mot oss eftersom USA numera är vår näst största exportmarknad. I konkurrensen med andra industriländer har vår situation märkbart försämrats på grund av att vi inte lyckats hålla inflationen i schack. De fördelar på exportmarknaderna som rekorddevalveringen plus tidigare devalveringar medförde har snabbt ätits upp av den höga svenska inflationen. Sverige har i dag den näst högsta inflationen bland samtliga OECD stater. Det har sagts tidigare här från talarstolen, och det är helt korrekt, för det är endast Italien som har en högre inflationstakt. Det finns stor risk för att exportframgångarna kan vara över för den här gången och att importen ökar. En av orsakerna till obalansen i vår svenska ekonomi är naturligtvis att regeringen inte kunnat nämnvärt nedbringa de stora underskotten i vår statsbudget. Att regeringen inte lyckats med detta under en internationell konjunkturförbättring rimmar dåligt med de stora ord som regeringen tar i sin mun när det gäller att tala om de svenska framgångarna. När man nämner framgångarna för de stora exportföretagen får man inte glömma bort bekymren för de mindre företagen. Vi talar med all rätt om försurningen av våra vatten, marker och skogar, och det är en viktig sak, men vi talar väldigt litet om försurningen av miljön för de små företagen. Det finns en stor skillnad mellan försurningen av vår yttre miljö och försurningen av småföretagsamhetens miljö. Miljöförstöringen beror huvudsakligen på utsläpp i andra länder, som förs hit med vindarna. Försurningen av den mindre företagsamhetens miljö beror däremot helt på egna åtgärder, på regeringens oförmåga att sätta sig in i de mindre företagens problem. Nu skall man komma med en ny pålaga. I regeringsdeklarationen och även här i dag meddelade statsministern att man skall införa s.k. förnyelsefonder inom företagen, fonder vilka naturligtvis skall betalas av företagen själva och som betyder att man ytterligare naggar företagsvinsterna i kanten. De smärre företagen skall säkerligen vara med att betala, men de kan inte räkna med att få någon som helst verklig nytta av dessa fonder. I dessa förnyelsefonder skall enligt antydningar från regeringshåll tydligen facket ha ett dominerande inflytande. Man tror att det fackliga kollektivet bättre än företagarna och företagsledarna vet hur vinsterna klokast skall disponeras för företagens bästa. Att komma med nya pålagor på näringslivet när en konjunkturnedgång står för dörren vittnar knappast om något större ekonomiskt förnuft. Att fonder blivit regeringens enda recept mot allt ekonomiskt ont är ytterligare ett bevis för den handlingsförlamning och för den, låt mig säga okunnighet om företagsamhetens problem som kännetecknar den nuvarande regeringen. I det här sammanhanget kan jag inte låta bli att nämna några ord om löntagarfonderna; de har inte uppmärksammats särskilt mycket i dagens debatt. Regeringen tycks inte ha haft klart för sig hur kompakt motståndet mot dessa fonder egentligen är. 4 oktober-demonstrationen mot löntagarfonderna i Göteborg samlade ca 25 000 deltagare, medan den samtidigt anordnade motdemonstrationen mot 4 oktober-rörelsen bara lyckades få ihop knappt 3 000. Det är tydligt att LO:s krav på löntagarfonder har vägt tyngre än folkviljan och det kompakta motståndet från det drabbade näringslivets sida, detta trots att regeringen före fondbeslutet talade om vikten av breda lösningar. Det är en smula skrämmande när en mycket liten majoritet kan påtvinga en stor minoritet sin vilja. Om en svag majoritet helt bortser från den stora minoritetens synpunkter, är det knappast något hälsotecken inom svensk demokrati. Herr talman! I dag kan vi konstatera att den enda möjligheten att få löntagarfonderna avskaffade är att rösta på ett borgerligt parti i valet 1985. Vi moderater har tillsammans med centern och folkpartiet lovat att avskaffa löntagarfonderna, om vi vinner valet nästa år. 4 oktober-rörelsen har ibland utmålats som en borgerlig massrörelse, men det stämmer inte, det är inte korrekt. I demonstrationen, som i år samlade över 100 000 deltagare, återfanns inte bara allmänborgerliga väljare utan också många socialdemokrater, representerande såväl företagare som tjänstemän och arbetare. De hade ett gemensamt mål: Avskaffa löntagarfonderna! Men regeringen lyssnade inte på det örat, och deras enda möjlighet blir därför att i riksdagsvalet 1985 rösta icke-socialistiskt. Herr talman! Det har sagts att löntagarfonderna skulle underlätta avtalsrörelsen. Jag hävdar att dagens läge i avtalsförhandlingarna klart har motbevisat detta argument för löntagarfonder. Försurningen av den mindre företagsamhetens miljö innebär att vi håller på att uppleva ett nytt samhälle — fiskalsamhället. Den mindre företagsamheten drabbas i vissa lägen av sådana skatter att företagsledarna nödgas ta ut orimligt höga löner. De minskade avdragsmöjligheterna och den höjda förmögenhetsskatten skärper kraven på avkastning före skatt. Om en företrädare — jag tar som exempel ett fall som nyligen refererades i en stor del av pressen — måste höja sin lön med 300 000 kr. för att betala sin skatt, är det en uppenbar orimlighet. Dessa pengar skulle kunna användas bättre i företaget. På företagarhåll anser man det vara direkt företagsfientligt och därmed också sysselsättningsfientligt när pengar som inte är tillgängliga för konsumtion beskattas så hårt. Att pengar som kan användas för privat konsumtion skall beskattas är en sak, men att pengar som ligger låsta skall råka ut för höjd förmögenhetsoch arvsbeskattning främjar varken företagsamhet, och därmed sysselsättning, eller generationsskiften i familjeföretag. I vissa lägen kan denna beskattning t.o.m. tvinga företag som arbetar internationellt att flytta en stor del av sin verksamhet utomlands, och detta gynnar sannerligen inte vårt samhälle. Vi måste sikta på ett successivt avskaffande av förmögenhetsskatten, som ju ger staten knappt 0,5 96 av dess inkomster, för att i slutändan avskaffa den helt utom för mycket höga förmögenheter. Under alla förhållanden får förmögenhetsskatten inte ens i sistnämnda fall vara så hög att den tillsammans med inkomstskatten får konfiskatoriska effekter. Samhället har helt enkelt inte råd med att allt fler företag och företagsledare tvingas slå sig ner utomlands. Det måste vara ett intresse för samhället att företagen får överleva generationsväxlingar, men så tycks inte regeringen se på frågan. Till försurningen av småföretagsamhetens miljö hör förutom skatterna — där är vi världsmästare och förtjänar följaktligen en plats i Guinness rekordbok — den snabba byråkratiseringen.

Det är inte nog med att dessa pengar skulle kunna användas bättre inom företagen, t.ex. till investeringar. Det innebär också en styrning av näringslivet som, i likhet med skråväsendet på sin tid, hindrar nyetableringar. Konkurrenskraften och dynamiken inom den mindre företagsamheten får en knäck. Om en företagare begår ett brott skall detta utredas av polisen, och han skall självfallet straffas i vanlig ordning. Att rent generellt misstänka alla blivande småföretagare för att vara blivande brottslingar rimmar illa med västerländskt rättsmedvetande. En människa skall som sagt straffas om han begått lagbrott, men han skall inte straffas eller hindras i sin yrkesutövning bara därför att några byråkrater misstänker att han kanske någon gång i en oviss framtid kommer att bryta mot lagen. En sådan inställning till den mindre företagsamheten kan knäcka många initiativkraftiga småföretagare. Vi vill inte ha yrkesförbud i förskott i det här landet. Till sist, herr talman! Jakten på skattesmitare skall bedrivas på normalt polisiärt sätt. Man får inte hamna i ett samhälle där övervakning från diverse myndigheter och översåtar blir vardagsmat. Jag tänker på de övernitiska kronofogdar som skuggar misstänkta skattesmitare. JO har reagerat och markerat var gränserna för rättssäkerheten går. Han accepterar inte flygspaning, videofilmning, avlyssning och dold övervakning mot enskilda personer. Det fiskala samhället håller på att bli så nitiskt att enskilda medborgares personliga integritet kommer i fara. Behövs av ett eller annat skäl spaning, skall den göras av polisen och inte av förvaltningsorgan. Jag hör inte till dem som i alla lägen ropar på lagstiftning, tvärtom. Men jag tycker att det är befogat med en lagstiftning som begränsar eller i varje fall drar upp klara linjer för förvaltningsorganens befogenheter. Det borde vara en uppgift för vår s.k. frihetsminister. Vi vill ha ett fritt samhälle och en växande ekonomi, inte administrativt godtycke. Det är viktigare för regeringen att tala om dessa saker än om den ekonomiska brittsommaren.